Fru talman! Gävleborgs län är, som bekant, ett län som officiellt tillhör Norrland. Men tittar man i backspegeln och ser hur de statliga insatserna på olika områden har fördelats kan man konstatera att det sydligaste Norrlandslänet ständigt har varit det som har blivit styvmoderligt behandlat. Detta kan tyckas litet underligt, med tanke på att just Gävleborgs län under en mansålder har dominerats av Socialdemokraterna i såväl kommuner som landsting och länsstyrelser. Det är få län där Socialdemokraterna är så starka som i Gävleborgs län. Men när det har gällt att tillvarata länets intressen i olika sammanhang har man alltså inte lyckats så bra. Under 1990-talet har länet förlorat bägge sina stora militära anläggningar, regementet I 14 i Gävle och F 15 i Söderhamn. Det är två exempel på hur ett och samma län hårt har drabbats av beslut som har fattats i riksdag och regering. Gävleborgs län är sedan gammalt ett län som domineras av tung basindustri. Som vi alla vet är basindustriernas utveckling från arbetsplatssynpunkt inte speciellt bra. Man rationaliserar, men man får inte fram nya arbetstillfällen. Vad länet behöver är ett stort antal nya små och medelstora företag inom olika branscher som kan ge jobb till unga och kanske framför allt kvinnor. När det gäller kommunikationerna inom länet har Patrik Norinder och jag i en motion pekat på ett par viktiga åtgärder som borde komma till stånd snabbare än vad regeringen föreslår. Det gäller först E 4:an. E 4:an norr om Uppsala är som vi bedömer det egentligen en undermålig viktig trafikled. Sträckan mellan Uppsala och Älvkarleby måste snabbare än vad regeringen hittills har tänkt sig byggas om så att den får den standard som man där kan begära. Det skulle betyda mycket för vårt län, som har mycket kontakter söderut. Inom länet har vi nu en ombyggnation mellan Söderhamn och Enånger, och den är efterlängtad. Men då sparar man den sista biten från Enånger fram till Hudiksvall och tänker avbryta byggandet när man kommer till Enånger. Man skall återkomma om ytterligare några år. Detta tycker vi inte är acceptabelt. Det är orationellt, och det måste också vara fördyrande att göra på det sättet. Den sträckan bör, tycker vi, byggas i ett sammanhang. När det gäller tågförbindelserna har vi noterat att vi skall få snabbtågsanpassad trafik senast 2002. Men det har kommit synpunkter från SJ om att man eventuellt tänker lägga sträckan Gävle-Östersund via Sundsvall. Vi kan säga att man på det viset utarmar vårt län från Gävle och upp till Ljusdal på järnvägstrafik. Det anser vi är fel. Snabbtågstrafiken Gävle Östersund skall gå över den s.k. Atlantbanan. Det har vi velat ge regeringen till känna i motionen. Likaså anser vi att man snabbt bör se till att dubbelspåret på den korta biten från Älvkarleby till Bomansberget söder om Gävle byggs ett par år tidigare än vad som har angivits i planerna. Slutligen, fru talman, vill jag påpeka att högskolan i Gävle är oerhört viktig för regionen. Regeringen har, tycker vi, varit njugg och snål när det har gällt att tilldela högskolan nya platser. Nu skall regeringen bereda förslaget om att ta fram 15 000 nya platser som skall tillsättas år 2000. Vi anser att det är oerhört viktigt att Gävle högskola då får en större andel av de platserna än vad man fick 1997 och 1998. Vi kan konstatera att behovet av högskoleutbildning i länet är större än på de flesta anda håll i landet. Vi har en liten andel högskoleutbildade. Vi har också en låg övergångsfrekvens från gymnasium till högskola. Därför är det viktigt att det kommer platser på högskolan i Gävle när nya platser nu skall fördelas. Fru talman! Jag har inget yrkande utöver det som Patrik Norinder tidigare har framfört, som jag också ställer mig bakom.
Fru talman! Det är lätt att instämma i allt det som Rolf Dahlberg sade om vikten av att få en bättre infrastruktur och förbättra utbildning och företagsklimat och annat i Gävleborg. Men bekymret är att Rolf Dahlberg är en av många här i kammaren som talar väl, men inte kommer att rösta för allt det han talar för. Han berörde bl.a. en motion av Patrik Norinder och Rolf Dahlberg där man just förordar att Norra stambanan skall användas, att snabbtågstrafiken skall gå där och att tågen skall stanna där. Det finns en konkret reservation i utskottsbetänkandet - nr 20 av Elver Jonsson och Kjell Ericsson - där det understryks just att det bör klarläggas att tågtrafiken mellan När man talar varmt för detta är det rimligt att faktiskt yrka bifall till det i utskottet och inte bara låta det vara en läpparnas bekännelse i retoriken.
Fru talman! I betänkandet behandlas en oerhörd mängd motionsyrkanden av olika slag. Jag kan här konstatera att vi i den motion som Patrik Norinder och jag har skrivit och som behandlas i betänkandet ger regeringen till känna de synpunkter som vi har framfört. Jag utgår från att regeringen i sina överväganden tar hänsyn även till de motionsyrkanden som nu mera formellt blir avslagna av kammaren, vilket praktiskt taget alla motionsyrkanden blir. Jag hoppas att Sven Bergström och jag har framgång i våra gemensamma strävanden.
Fru talman! Det är klart att jag tror att signalen till regeringen blir tydligare om var och en av oss röstar på de förslag som vi faktiskt tycker är rimliga, som vi själva har fört fram i motioner och på andra sätt och som vi talar för från riksdagens talarstol. Om man säger en sak i retoriken men i praktiken röstar helt annorlunda när det kommer till avgörande i kammaren blir det inte riktigt trovärdigt. Därför inbjuder jag Gävleborgsbänken att faktiskt rösta så som de säger från talarstolen och på andra sätt. De kan rösta bl.a.

Fru talman! Hela Sverige skall leva, säger riksdagen till och från i käcka uttalanden, men verkligheten talar ett annat språk. 90-talet har inneburit kraftiga försämringar av offentlig service och nedskärningar i offentlig sektor. Flyttlassen är lika stora som på 60 talet. Bara fem län hade befolkningstillväxt 1997, och resten går mer eller mindre kräftgång. Den kraftiga befolkningsomflyttningen gynnar egentligen ingen. Den skapar problem både hos tillväxtregionerna runt våra storstäder, med ökade klassklyftor och en ökad segregation, och i utflyttningslänen, med tomma lägenheter och en ökad belastning på de skattebetalare som blir kvar för kostnader inom framför allt äldrevården. Det är ett resursslöseri med byggda bostäder och annan infrastruktur. Trots detta är statsbidragen till kommuner och landsting generellt per innevånare lika för alla oavsett regionala förutsättningar. Detta måste utredas och ändras på. Nu skall riksdagen komma med förslag för att vända utvecklingen - en rad förslag som vid närmare betraktelse mest innehåller ord och mindre handling. Tillskottet av medel är marginellt, samtidigt som mångmiljardbelopp i vårbudgeten utfästs för satsningar på motorvägsbyggen i Stockholm och Göteborg. Detta rimmar illa med tankarna på att hela Sverige skall leva. Infrastruktursatsningar som regionalpolitiskt instrument är betydligt viktigare på annat håll för utvecklingen av det regionala näringslivet. I mitt län, Gävleborg, är det av yttersta vikt att få till dubbelspårsutbyggnaden mellan Gävle och Uppsala. Nu fattas delen Älvkarleby-Bomansberget. Denna del är gemensam för Ostkustbanan och stambanan och skapar ett flaskhalsproblem för trafiken på dessa båda banor. Snabbtåg, vanliga tåg och dessutom en nödvändig utbyggnad av regionaltrafiken mellan Gävle och Uppsala, som de båda länen vill starta redan år 2000, går inte utan denna dubbelspårsutbyggnad. Det försvårar pendlandet och gör det svårare att behålla invånare i Varför skall satsningar i Stockholm och Göteborg få företräde genom speciella överenskommelser, medan andra väntar och står i kö? Stockholm och Östersund via Bollnäs och Ljusdal skall tidigareläggas. Banverket satsar 140 miljoner på anpassningen, men problemet är att SJ inte ger några som helst garantier för att de tänker köra på denna sträcka när den blir klar. Detta måste vara rent vansinne. Det visar vilken dålig styrning staten har av sina affärsdrivande verk. Visserligen har SJ lönsamhetskrav på sig, men en samordning mellan statliga investeringar och användningen av dem måste vara ett krav för att sådana här projekt skall få genomföras. Det måste här till garantier från regering och riksdag om att snabbtågsbanan skall trafikeras av SJ när den är utbyggd. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 20 och 21 i enlighet med min motion A44. Utbildningsfrågorna är mycket viktiga för Gävleborgs län, ett av länen med låg utbildningsnivå. Stora avstånd gör att många drar sig för utbildning. Därför har en satsning gjorts på distansutbildning, med lyckat resultat. Flera av länets kommuner finns med i nätverket NITUS. Regeringen vill satsa ytterligare på distansutbildning, men endast till stödområde 1 och under speciella förutsättningar. Högskolan i Gävleborg kan utöka antalet distansutbildningsplatser med 300 per år de närmaste åren, vilket nu inte kommer att ske. Det är också viktigt att de medel som ställs till förfogande för distansutbildning hamnar hos beställarna i berörda kommuner. Det ger ett underifrånperspektiv och tillgodoser de behov som finns i regionen. Till sist, fru talman, några ord om de s.k. regionala tillväxtavtalen och kompetensråden. Regional tillväxt måste ske med ett underifrånperspektiv som ledstjärna. I de län som inte är försökslän måste en knytning ske till kommuner och landsting i den process som länsstyrelsen förutsätts vara samordnare för. Utan folklig eller politisk förankring är risken stor att genomförandet av tillväxtavtalen misslyckas. Man måste få alla berörda att dra åt samma håll. Kommuner och landsting måste därför vara med på vagnen och delaktiga i processen. Det kräver också att de politiska företrädarna har en stark ställning vid utarbetandet av tillväxtavtalen. Förslaget om kompetensråd har ett ovanifrånperspektiv, som bör ifrågasättas. Hur detta skall organiseras bör i stället bestämmas regionalt. Tack, fru talman!

Fru talman! Vi går nu över till att debattera föräldraledighetsdirektivets genomförande i Sverige. Det gäller införandet av en ny lag i vilken arbetstagare medges rätt till ledighet från arbetet av trängande familjeskäl, som sjukdom eller olycksfall, som gör arbetstagarens omedelbara närvaro nödvändig. I stort sett tycker också vi kristdemokrater att detta är ett mycket bra förslag, men vi har - som det kan tyckas - marginella men ändå viktiga förslag, som utskottsmajoriteten inte har beaktat och som jag därför vill fästa kammarens uppmärksamhet på. Vad avser föräldraledighet gör regeringen och utskottsmajoriteten bedömningen att Sverige uppfyller direktivets krav på föräldraledighet i föräldraledighetslagen. För närvarande har föräldrar rätt till ledighet för vård av barn till dess att barnet är 18 månader. Vi kristdemokrater menar dock att Sverige borde lagfästa en rätt till föräldraledighet i tre år. Under de allra första levnadsåren är barnets behov av trygghet och närhet störst. Då sker identifikationen med omvärlden, och då grundläggs i bästa fall tilliten till och respekten för andra människor. Då grundläggs den etik och moral som kommer att prägla individen. För att den processen skall fungera bra behöver barnet i första hand omges av ett fåtal personer dessa första viktiga år. Föräldrarna och familjen blir den viktigaste och mest självklara och naturliga lilla gemenskapen för barnet. Det är oerhört angeläget att de föräldrar som så önskar skall ha rätt att vara hemma under dessa första år. Vidare är det viktigt att barnen får en väl fungerande vardagskontakt med båda föräldrarna. Vi kristdemokrater menar därför att det är eftersträvansvärt att föräldrarna utnyttjar möjligheten att dela på föräldraledigheten, så att också pappan tidigt får en chans till en nära relation med sitt barn. Det är bra för barnen, för föräldrarna och för jämställdheten i föräldrarnas relation. När barnen sedan växer upp och kommer i tonåren har man grundlagt en god kontakt också mellan pappan och barnet, något som då betalar sig. I propositionen och i betänkandet föreslås bl.a. att rätt till ledighet av trängande familjeskäl skall lagfästas. Lagen föreskriver att en arbetstagare har rätt till ledighet av trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall. Vi kristdemokrater har tidigare motionerat i denna fråga om rätt till ledighet för vård av anhörig, och vi anser sålunda att detta är ett välkommet förslag. En anhörigs roll i en svår situation kan aldrig överskattas. Den anhörige kan skapa trygghet och närhet. När svårare situationer uppstår, som vid sjukdom eller olycksfall i familjen, blir allt annat mindre viktigt. För den som drabbas är möjligheten till vård och omsorg och en nära kontakt med anhöriga en huvudfråga. Även för den anhörige är det av stor vikt att få vara delaktig, men för att kunna vara närvarande och utgöra den stora trygghetsfaktor som en närstående kan vara krävs det rätt till ledighet. Vi kristdemokrater menar därför att det är ett viktigt förslag som regeringen nu har tagit åt sig och lagt fram. Under senare år har det blivit möjligt för alltfler svårt sjuka som så önskar att vårdas i sin egen hemmiljö. Det är mycket positivt. Strukturförändringarna har också skett i sjukvården, vilket bl.a. inneburit att antalet vårdplatser reducerats kraftigt. Det betyder att allt större vårdinsatser måste utföras i hemmet av vårdpersonal. Nu vet jag att anhöriga har en stor vilja att hjälpa till i vården, och den insats som utförs av anhöriga är i verkligheten en förutsättning för att den sjuke skall kunna vara hemma. Därför menar vi att en viss ersättning bör utgå. Rätten till tjänstledighet innebär också att samhället ger ett erkännande av rollen som anhörig, och det är viktigt. Vi kristdemokrater anser att det skall finnas möjlighet till ledighet på deltid, om den enskilde så önskar. Många upplever att det är viktigt både att hålla kontakt med arbetsplatsen och att delta aktivt i en närståendes svåra situation. Då måste det också finnas möjlighet till en sådan lösning. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Som framgår av rubriken på regeringens proposition handlar det här ärendet om att i Sverige införa ett direktiv om föräldraledighet. Det är ett direktiv som syftar till att underlätta för föräldrarna att kunna förena arbetsliv och familjeliv. Direktivet innehåller två delar. Den första delen innebär att en arbetstagare skall ha en individuell rätt till minst tre månaders ledighet från sitt arbete med anledning av ett barns födelse eller vid adoption. Den delen uppfyller Sverige med råge eftersom vi har en föräldraledighetslag som ger varje förälder rätt till 18 månaders ledighet för vård av barn. Den andra delen i direktivet handlar om rätt till ledighet från arbetet av trängande familjeskäl när arbetstagarens omedelbara närvaro är absolut nödvändig. Ytterst handlar det naturligtvis om en tolkningsfråga när närvaron är absolut nödvändig. Regeringen har tolkat ordalydelsen så, att det är fråga om en akut situation där familjemedlemmens närvaro behövs omedelbart i ett akut skede men inte för att vårda den sjuke under en längre tid. Utskottet delar regeringens uppfattning i den frågan. I Sverige har vi sedan länge en lag som ger föräldrar rätt till ledighet för tillfällig vård av barn under 12 års ålder. Den lagen gäller vid barnets sjukdom men också under ordinarie vårdares sjukdom och ett antal andra situationer där förälderns närvaro kan behövas. Vi har dessutom en lag som ger rätt till ledighet för vård av svårt sjuk närstående. Meningen med den lagen är att ge möjlighet till vård av en närstående t.ex. vid livets slutskede men också vid en hastigt uppkommen svår sjukdom som hjärtinfarkt, hjärninfarkt eller liknande. Regeringen gör ändå den bedömningen att det finns ett glapp mellan den svenska lagstiftningen och direktivet framför allt när det gäller barn över 12 år och anhöriga som inte är svårt sjuka. Det kan kanske handla om att min man råkar ut för en trafikolycka och hamnar på sjukhus utan att för den skull vara svårt sjuk eller kanske att min tonåring behöver stöd av mamma eller pappa inför en enklare operation. Det glappet vill regeringen täppa till genom att införa en ny lag om rätt till ledighet just på grund av trängande familjeskäl vid sjukdom eller olycksfall som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig. I det här sammanhanget vill jag understryka att direktivet inte handlar om ersättning under ledigheten. Det handlar endast om rätten till ledighet från arbetet. Det är samma sak med förslaget till ny lag. Den reglerar endast rätten till ledighet. Den ger ingen rätt till ekonomisk ersättning. Kristdemokraterna har avlämnat en reservation där de yrkar på rätt till ledighet på hel eller deltid för vård av anhörig i hemmet. Utskottet konstaterar att den rätten redan finns i den lagstiftning som vi har - i de flesta fall enligt närståendevårdslagen - och att en utökningen utöver vad den nu föreslagna lagen innebär inte är aktuell. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Låt mig börja med att konstatera att jag och Laila Bjurling är överens om huvudinriktningen vartåt lagstiftningen utvecklas, och jag välkomnar den utvecklingen. För att spara kammarens tid, eftersom behandlingen av det föregående ärendet var så långvarigt, vill jag inrikta mig på en av de frågor som vår reservation och vår motion tar upp. Det gäller den utveckling som vi kristdemokrater önskar att man skall få vara föräldraledig i så mycket som tre år och inte i ett och ett halvt år som i dag. Jag skulle vara glad om Laila Bjurling ville säga att det är en riktning som också hon skulle välkomna när de resurser som regeringen avsätter medger det. I så fall skulle jag tycka att det var ett fall framåt i frågan.
Fru talman! Den lagstiftning som vi talar om i dag hänför sig helt till det föräldradirektiv som antagits av EU. I det direktivet talar man om tre månaders föräldraledighet. Det är det vi har att ta ställning till, och det är vad utskottet har tagit ställning till. Frågan är: Behöver vi göra någonting för att ändra i vår lagstiftning utifrån de tre månadernas föräldraledighet som direktivet talar om? Vi har gjort den bedömningen att vi inte behöver det eftersom vi redan nu har en 18 månaders ledighet i Sverige. Den andra lagstiftningen vill inte Tuve Skånberg tala om i dag. Men vi kan konstatera att det vid förra tillfället vi diskuterade ledighetslagstiftning handlade om ledighet för att starta eget. Då var man mycket bekymrad från Kristdemokraterna över de konsekvenser det kan få på en arbetsmarknad när människor får vara lediga för länge från sina jobb. Gäller inte det också i föräldraledighetsfallet? Nu vill ni utöka ledigheten utöver de 18 månader vi har till tre år för varje förälder, om jag förstod Tuve Skånberg rätt.
Fru talman! Vi tror att det skulle vara mycket viktigt för föräldrar att ha möjlighet att vara tillsammans med sina barn. Det gäller mannen eller kvinnan, eller för den delen någon annan som de själva väljer. Man skall ha möjligheten att välja under de tre första åren. Den moderna barnpsykologin visar hur oerhört formbara barnen är under dessa år. Vi vill därför ge föräldrarna en större möjlighet att välja. Jag fick inget svar av Laila Bjurling om det var en önskvärd utveckling när resurserna så medgav. Skall jag tolka det uteblivna svaret som att hon inte håller med om att detta är en positiv utveckling?
Fru talman! I Sverige har vi valt en linje där föräldrarna kan kombinera att vara småbarnsförälder och att ändå behålla sin plats på arbetsmarknaden. Är man borta för länge från arbetsmarknaden kan det leda till komplikationer. Vi har ingen som helst avsikt att i nuläget utöka den tid som föräldraledigheten varar. Däremot kan det finnas andra önskemål om förlängd ersättningstid eller liknande om det skulle visa sig möjligt i framtiden. Det har vi ett principönskemål om. De bestämmelser som finns i dag reglerar båda föräldrarnas rätt att vara ledig i 18 månader. Dessutom kan man efter den tiden välja att lägga all den tid man har föräldrapenning. Det kan bli en ganska lång tid sammanlagt. Det är inte aktuellt för oss att utöka den tiden. Det är ett klart besked, Tuve Skånberg.

Fru talman! KU:s betänkande 28 om närradio m.m. är ett glädjande undantag från en regel som nu har gällt under ganska många år. Det är en regel som har sagt att det bara är borgerliga regeringar som har stått för liberaliseringar och avregleringar av etermedierna medan socialdemokratiska regeringar och utskottsmajoriteter har stått för en stopp-ochförbudspolitik i etern. Denna proposition innehåller faktiskt förslag om avregleringar och förenklingar, och den kommer från en socialdemokratisk regering, även om förslaget bottnar i den lokalradiokommitté som var satt för några år sedan och behandlade både privat lokalradio och närradiofrågor. Här sker nu i enlighet med kommitténs förslag ett antal förbättringar och förenklingar för närradiosändarna. Tillståndshavarkretsen utökas. För att få sända närradio var man tidigare tvungen att ha en förening som var bildad för ett annat ändamål än att sända radio. Nu öppnas möjligheten att bilda en förening enbart med syftet att sända radio och att en sådan förening kan få tillstånd, och det är positivt. Det blir en avsevärt mycket enklare hantering av sändningstider där handläggningen överlåts i första hand på de enskilda föreningarna och sändarna som får komma överens sinsemellan och där Radio och TV-verket bara fattar beslut när man är oense inom sändningsområdet. Avgifterna tas också bort, vilket leder till kraftigt minskad administration och gör att närradioföreningarna kan koncentrera sig på det de vill göra, att sända radio, och ägna mindre tid åt byråkrati och papper. Regeringen och utskottet kunde dock ha gett större möjligheter till undantag från det riksförbud som innebär att ett program inte får sändas i mer än ett sändningsområde. Det skulle ha ökat möjligheterna att sända ett material som är av regionalt och lokalt intresse i fler än ett område, t.ex. sådant material som den mycket framgångsrika närradiostationen i Karlstad sänder och sysslar med. Med detta yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till betänkandet och som innebär att det skulle bli större möjligheter att sända regionalt och lokalt material i fler än ett område.

Fru talman! En lakonisk sammanfattning av närradions försöksverksamhet visar att närradion startade 1979 och att hela verksamheten stabiliserades i januari 1986. Intentionen var att närradion skulle bli ett språkrör för de lokala föreningarna. Föreningarna i varje kommun skulle kunna ha denna möjlighet, om de ville ha den. För närvarande sänder ca 1 100 tillståndshavare ljudradioprogram. Under de senaste åren har antalet tillståndshavare kraftigt minskat. Denna minskning beror bl.a. på att flera tillståndshavare har övergått till att sända kommersiellt. Det finns sändningar på ca 150 platser i Sverige. Den 28 september 1995 överlämnade regeringen direktiven till en kommitté med syftet att kommittén skulle lämna ett förslag till ändrade regler om lokala radiosändningar. Kommittén skulle undersöka och finna vägar för att förverkliga närradions mångfald och lokala förankring samt utveckla närradion till en livskraftig radio med lokal anknytning och demokratisk förankring. Lokal och närradiokommittén avlämnade sitt betänkande i november 1996. Betänkandet har remissbehandlats, och regeringens förslag till förändringar i reglerna om närradion bygger på Lokal och närradiokommitténs förslag. Fru talman! I två motioner från den allmänna motionstiden tar man upp frågan om "bestämmelserna om sändningstider". Dessa motioner är K704 av Håkan Holmberg , och K331 - yrkande 3 - av Eva Flyborg m.fl. . I båda motionerna tar man som ett exempel upp hur Radio Islam i Stockholm under en lång tid har kunnat utöka sin sändningstid; detta på grund av de andra föreningarnas passivitet att använda sina tider. På så sätt har Radio Islam kunnat sprida sin nazistiska propaganda under flera timmar per vecka. Som motionärerna mycket riktigt påpekar överensstämmer inte Radio Islams sändningar med närradions intentioner. Med det nya förslaget har risken eliminerats att rasistiska budskap kan sändas genom närradion eller utnyttjas på andras sändningstider. Enligt propositionen måste tillståndshavarna lämna upplysningar om sändningstider när de blir tillfrågade. Motionärernas förslag kan inte genomföras i dag av följande enkla skäl: "Någon större efterfrågan på flera sändningsmöjligheter i en kommun har hittills inte visats." Finns det synnerliga skäl skall man dock kunna tillåta sändningar till sändningsområden som är större än en kommun. Fru talman! I motion K615 av Marianne Andersson och Kjell Ericsson , som väcktes under den allmänna motionstiden, föreslås att en försöksverksamhet inleds med regionala närradiosändningar i Värmland med beteckningen kunskapsradio. Detta jämförs med Radio Solsta i Karlstad, vars syfte är att fler människor skall få tillgång till kulturell, politisk och ekonomiskt intressant information.

Så sägs det i motionen. Detta förslag kommer att utvärderas efter två år. Utvärderingen kan visa hur sändningsinnehavarna använder de nya reglerna och de tillåtna tio timmarna för rikssändningar. Fru talman! På grundval av detta yrkar jag avslag på samtliga motioner samt bifall till regeringens proposition.

Fru talman! Vi skall nu diskutera ett antal motioner som har anknytning till fri och rättighetsområdet. Utskottet har avstyrkt samtliga motioner. När vi senast diskuterade ett KU-betänkande, vilket bl.a. handlade om kommunal demokrati, kunde jag göra samma konstaterande, dvs. att utskottet hade avstyrkt samtliga motioner. Jag dristade mig då att också påminna om att socialdemokraterna hade instämt i alla avstyrkandena och att man uppenbarligen ansåg att det stod väl till på området eftersom inga motioner behövde tillstyrkas. Flera av de socialdemokratiska talarna uppfattade det som att jag raljerade med socialdemokraternas inställning till samhällsfrågor. Jag löper förstås en viss risk när jag nu påminner om att det även i det här ärendet tycks vara så att det är väl beställt på områdena i fråga men jag tar risken att bli beskylld för att raljera. Jag yrkar bifall till två av de reservationer som finns fogade till betänkandet och som vi i Folkpartiet står bakom - dock står jag förstås bakom alla reservationer som vi i Folkpartiet har undertecknat. Det gäller reservation 4, som handlar om hets mot homosexuella och som Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har avlämnat. Vidare gäller det reservation 6, som handlar om åsiktsregistrering och som nyss nämnda partier står bakom. Fri och rättighetsfrågorna har diskuterats under en lång tid i vårt land och kanske allra häftigast under 1970-talet, då det under en lång fas fördes en debatt om huruvida det behövdes ytterligare ett skydd i grundlagen, utöver det allmänna skydd mot övergrepp som, förstås, demokratin kan anses utgöra. Den diskussionen, får man väl ändå säga, landade i att vi fick en bred enighet, inte minst i anslutning till Rättighetsskyddsutredningen, om att se till att det blev en skärpning av de regler i grundlagen som hade att göra med hur vi begränsar fri och rättigheter. Lagprövningens roll reglerades för första gången. Ett visst skydd mot retroaktiv skattelagstiftning infördes, och sättet att stifta grundlag ändrades så att det skulle bli svårare att ändra i grundlagarna m.m. Det har även skett förändringar under 90-talet i samband med den fri och rättighetskommitté som Petri. Vi har också beslutat att i svensk lagstiftning inkorporera den Europarådskonvention om de mänskliga rättigheterna som Sverige sedan länge har stått bakom och skrivit på. Då är frågan om det finns anledning att gå vidare. Några av de frågor som det finns anledning att gå vidare med behandlas i dagens betänkande. Jag tänkte, fru talman, i all korthet nämna de fyra huvudområden som berörs i dagens betänkande. Jag tänkte börja med frågan om åsiktsregistreringen. Det finns ett par motioner som tar upp just den frågan och yrkar på att vi skall få till stånd en kommission. Den skulle få i uppdrag att på ungefär samma vis som har skett i Norge gå igenom hur vi i Sverige har hanterat den här svåra frågan. Det handlar om hur man i en demokrati skall skydda sig mot dem som vill omstörta demokratin med våld utan att träda grundlagsförbud mot att registrera människor enbart på grund av politisk åsikt förnär. Tyvärr har det gått som det har gjort hittills under det gångna riksdagsåret vad gäller det här förslaget. Det har inte gått att få någon majoritet i riksdagen. Regeringen kommer var och varannan månad med nya förslag och nya grupper som skall utreda den här frågan. Det gör man i akt och mening för att komma bort från frågan om att få en sammanhängande genomlysning i form av en kommission som sysslar med detta och som får speciella befogenheter att lyfta tystnadsplikter och höra personer som har något att redovisa på ett mer effektivt sätt. Sedan har man fortsatt att sprida ut det här på ett antal områden, och tyvärr har en majoritet i konstitutionsutskottet instämt i detta. Jag vill som jag nämnde, fru talman, yrka bifall till den reservation som har att göra med de här två motionerna, alltså reservation nr 6. Enligt den skall det uttalas att vi bör få till stånd en sådan här kommission. Jag får väl erkänna att jag inte har så stor förhoppning om att just under denna debatt omvända exempelvis socialdemokrater och moderater till insikten om behovet av en sådan här kommission. Vi kommer att återkomma till frågan i andra sammanhang om det blir så illa att vi förlorar i dag. Ett annat ämnesområde som är uppe i betänkandet och som har diskuterats många gånger genom årens lopp är frågan om huruvida vi skall ha ett skydd för den negativa föreningsfriheten, dvs. rätten att inte behöva tillhöra en förening. Vi har förstås sedan länge ett skydd i vår demokrati för att man har rätt att sluta sig samman i olika organisationer för att främja intressen. Det kan vara politiska, religiösa, kulturella eller fackliga intressen. Men vi har egentligen aldrig på riktigt haft ett lagskydd mot tvånget att tillhöra en organisation. Frågan har som sagt var diskuterats ett antal gånger. Det som nu, tycker jag, sedan några år tillbaka gör att saken hamnat i ett delvis annat läge, är att den europeiska domstolen tolkar Europarådskonventionens bestämmelser om föreningsfrihet som att den även gäller den negativa föreningsfriheten. Då är frågan om vi skall fortsätta med ett läge där utslaget från domstolen om tolkningen av Europarådskonventionen, som ju som sagt numera är en del av svensk lagstiftning, skall vara det som reglerar frågan i Sverige eller om vi skall ta itu med det här och klargöra vilka förhållanden som gäller i vårt land. Vi har för vår del anslutit oss till en motion som har lagts fram från moderat håll. Det betyder inte att vi ansluter oss till varje ord och varje resonemang i texten. Men vi har anslutit oss till yrkandet om att det bör ske en grundlagsreglering av frågan om den negativa föreningsfriheten. En tredje fråga som belyses i betänkandet och i olika motionsförslag är frågan om organisationers brottslighet. Där har vi ju i Sverige gång på gång gjort den bedömningen att vi inte skall hantera problem som har att göra med organisationers brottslighet av olika slag genom att i huvudsak förbjuda organisationerna som sådana. Det är beteenden av olika slag som kan förbjudas. Framför allt hade vi för några år sedan debatten om rasistiska organisationer och om det var rimligt att förbjuda dessa. Denna fråga är nu uppe bl.a. på grund av diskussioner på europeisk nivå. Det finns olika rekommendationer i fråga om rent kriminella organisationer och om hur det är med aktiv medverkan i dessa organisationer, hur det skall hanteras juridiskt. Där har man från svenskt håll i samband med de europeiska diskussionerna markerat att en sådan kriminalisering måste ta sin utgångspunkt i hur vi brukar hantera frågorna i vårt land. Hittills har man från svenskt juridiskt håll bedömt att den senaste gemensamma ståndpunkten i frågan är sådan att det går att hantera det här med vanlig svensk teknik på området. Jag tycker för min del, och utskottet har väl också gjort den bedömningen, att det här är relativt väl avvägt. Vi ser fram emot de förslag som kan komma för att uppfylla dessa kriterier. Den fjärde och sista fråga som jag tänkte ta upp i dag är frågan om hur vi skall kunna använda lagstiftningsmakten för att skydda homosexuella mot hets och diskriminering. Även den frågan har diskuterats länge, bl.a. utförligt i förra årets debatt med anknytning till fri och rättighetsfrågorna. Tyvärr gick det då inte att få gehör för att vi borde ändra i lagstiftningen så att också de homosexuella skyddas mot de grupper - ofta nazistiska eller fascistiska - som ger sig på dem på samma vis som de ger sig på människor som är judar eller som är misshagliga för dem på något annat vis. Vi tycker från Folkpartiets sida att det finns alla skäl i världen att se till att frågan regleras i samband med hets mot folkgrupp. Vi har också ställt oss bakom en annan reservation, men jag nöjer mig i den här debatten med att peka på möjligheten för alla som vill att ansluta sig till den reservation som innebär att vi i lagen om hets mot folkgrupp skulle kunna ta in även de homosexuella. Jag hoppas att vi kan få en debatt, och gärna en anslutning, från socialdemokratiskt håll. Jag ser fram emot att höra hur Catarina Rönnung skall argumentera för att man inte skall göra det här ställningstagandet i dag och skicka med det till den utredning som är på gång. Fru talman!

Fru talman! Fri och rättighetsfrågorna är, det kan man utan vidare konstatera, något av en demokratis livsnerv. De rör de allra väsentligaste förutsättningarna för att en demokrati över huvud taget skall kunna fungera. För en konstitutionell demokrati är det alldeles givet att det är nödvändigt att sätta upp gränser för makten. Makt kan missbrukas. Det har vi en rad exempel på från historien. Vi skulle i det sammanhanget också kunna visa exempel från vårt eget land. Det finns alltid en risk för att olika gruppintressen kan göra sig breda. För den sakens skull är det nödvändigt att i förväg staka ut gränserna för hur man skall agera i olika situationer. Vi kan konstatera att det finns två olika områden som man lägger tyngdpunkten på. Vi drar upp våra ställningstaganden från litet olika synvinklar. Jag skulle vilja säga att det för socialdemokratin alltid har varit angeläget att slå vakt om kollektivet, om staten. Det har fått gå före hänsynen till den enskilda människan. För oss på den andra kanten har det däremot varit angeläget att slå vakt om individens rättigheter. Man kan säga att det är det som konstituerar en rättsstat. Vi inom Moderata samlingspartiet har oförtrutet arbetat, och arbetar fortfarande, för att slå vakt om vad vi anser vara några av fundamenten, nämligen demokratin, rättsstaten och vår författning. Det finns något som är genomgående här. Bo Könberg tog upp det. Han sade att vid tidigare tillfällen har socialdemokraterna avslagit alla motioner. Han trodde inte särskilt mycket på framgång i dag heller. Detta är inget nytt. Det är så det alltid har varit. Socialdemokraterna har alltid varit tröga när det har gällt att anamma nya idéer. De är alltid negativa till en början. Det blir fråga om utdragna kompromisser och sedan ett starkt opinionstryck. Men då får vi så småningom också med oss socialdemokraterna i en del av de här sammanhangen. Vi kan se att fri och rättighetskatalogen inte är något som har gamla anor i vårt land. I vår gamla författning, 1809 års författning, var det egentligen bara den gamla 16 § i 1809 års regeringsform. Den kunde i sin tur sägas ha sina anor tillbaka till medeltiden, till de medeltida kungaförsäkringarna. Det var egentligen det enda som fanns av garanti för fri och rättigheter. Initiativet togs sedan från moderat sida till det som så småningom blev fri och rättighetsreformen 1976. Därefter kunde vi driva på och få igenom nya landvinningar. Lagprövningsrätten är inskriven i regeringsformen sedan 1980. Vi uppnådde en förlängd valperiod och också i alla fall början till ett personval. Yttrandefrihetsgrundlagen har sett dagens ljus. Vi kunde också glädja oss åt att mediemonopolet avskaffades 1993. Ett annat stort mål som vi hade satt upp var att få Så har skett. Vi kan också se att rätten till ersättningar vid expropriationer preciserades vid de senaste grundlagsändringarna. Det har alltså hänt en hel del. Stegvis har vi kunnat bygga upp ett allt säkrare skydd för den enskilda medborgaren. Men det betyder inte att det är bra som det är. Det är mycket som återstår att göra. Det gäller att än starkare förhindra kränkningar av den enskildes rätt från statens sida. Under senare tid har vi kunnat se hur vi i flera olika fall har haft en lagstiftning som har varit tveksam från grundlagssynpunkt och från rättssynpunkt. Låt mig ta några exempel. Stiftelselagen mot de fria forskningsstiftelserna var ganska skandalös i hela sin uppläggning. Den förtida avvecklingen av kärnkraftverket i Barsebäck är inte heller ett arbete som kan sägas leva upp till de krav som man har rätt att ställa i de här sammanhangen. Det dråpslag som drabbade landets änkor i och med att folkpensionsdelen skulle räknas av mot annan inkomst var ett avtalsbrott. Socialdemokraterna och Centern svek också en överenskommelse med de andra partierna som hade tio år på nacken. Vi kan naturligtvis också säga att fastighetsskatten i sin nuvarande otillständiga utformning har blivit ett exempel som påminner om en retroaktiv skattelagstiftning. Ägarna till de fastigheter som nu drabbas kunde på intet sätt förutse att de så småningom kanske t.o.m. skulle tvingas bort från gård och grund till följd av denna skattebelastning. Det gäller alltså att skydda minoriteter på olika sätt. Hur skall man göra det? Det finns två klassiska exempel som brukar användas. Det ena är skydd genom folkomröstningar, dvs. möjligheter till folkomröstningar i olika sammanhang. Vi har den danska modellen. Det har vi diskuterat tidigare i år i kammaren. Också det finns med i vår stora partimotion om medborgarrätt och demokrati. Ett annat sätt att gå till väga är att använda sig av kvalificerade majoriteter, i synnerhet när det gäller begränsningar av fri och rättigheter för de enskilda medborgarna. Ett av de krav som vi ställer i dag är att man närmare bör utreda kravet på en kvalificerad majoritet vid just begränsningar av fri och rättigheter. I dag har vi en möjlighet för tio ledamöter att kräva att en sådan begränsning skall vila i tolv månader. Men detta är enligt vårt förmenande inte tillräckligt. Här skulle man kunna resa krav just på kvalificerad majoritet. Om den sedan skall vara två tredjedelar, tre fjärdedelar eller hur man nu vill ha det tål att diskutera. Men det är en sak som borde utredas närmare. Bo Könberg har redan talat om kraven på ett grundlagsskydd för den negativa föreningsfriheten. Det behöver jag alltså inte gå närmare in på. Men det finns naturligtvis andra områden där det behöver göras insatser, där vi behöver en grundlagstiftning för att kunna garantera medborgarna vad som brukar kallas för fasta spelregler i det vardagliga livet. Här gäller det att värna om avtalsfriheten. Det är en av de mekanismer som är utslagsgivande för att vår demokrati skall kunna fungera. Det gäller att få ett skydd mot generalklausuler och annan lagstiftning som man inte kan förutse i förväg. Det gäller att förstärka skyddet mot en retroaktiv skattelagstiftning. Över huvud taget handlar det om att åstadkomma ett starkare skydd för de enskilda medborgarnas rättssäkerhet. Fru talman! Detta är något som vi inte kommer ifrån. Vi finns nu också med i Europeiska unionen som har hunnit längre än Sverige när det gäller skyddet för de enskilda medborgarna. Där kan vi haka på, men vi skall kanske inte nöja oss med att hänvisa till Europakonventionens regler. I många av de här fallen skall vi också kunna införliva detta med 2 kap. i vår regeringsform. Fru talman! Mot den här bakgrunden yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 5. Reservation 5 handlar framför allt om kravet på ett skydd för den negativa föreningsfriheten. I reservation 2 tar vi upp kontentan av de krav som finns i vår partimotion om medborgarrätt och demokrati i de moment som behandlas i det här betänkandet.

Fru talman! Kampen för demokrati har gjort många framsteg i vårt land. Men kampen för demokrati måste ständigt leva vidare. De demokratiska frioch rättigheterna är inte vunna en gång för alla. De är inte vunna för alla grupper. De utsätts för hot och påverkas av samhällsutvecklingen. En tid av ökade sociala klyftor betyder också ökade demokratiska klyftor. När ekonomisk maktskillnad växer i samhället ökar också politisk maktskillnad. De demokratiska fri och rättigheterna gäller formellt lika för alla men huruvida man kan utnyttja sina rättigheter och fylla dem med ett innehåll beror i många fall på ens sociala ställning och ekonomiska styrka. Det finns flera exempel på det i vårt fri och rättighetskapitel. Man har t.ex. stärkt skyddet för den privata äganderätten. Då avses inte ägandet av personliga tillhörigheter utan framför allt kapitaltillgångar. Men ägandet av kapitaltillgångar ger ju samtidigt makt över andra. Det ger makt över arbetsplatser och samhällslivets utveckling och därmed makt över andra. Det betyder ju att man med ett starkt skydd för äganderätten i grundlagen också cementerar en demokratisk ojämlikhet. Lockouträtten har t.ex. snarare ett starkare skydd i vår regeringsform än vad strejkrätten har. Det är något som många länder med en samhällsstruktur som vår har observerat. De har inget grundlagsskydd för lockouträtten eftersom de som har strejkrätt, dvs. de arbetande, socialt sett har en betydligt svagare ställning i samhället än ägarna av kapitalet. Låt oss sedan gå över till bestämda grupper i samhället. De är ju också utsatta. Det finns fortfarande diskriminerande lagstiftning mot t.ex. homosexuella. Vi menar att det är hög tid att se över hela det här frioch rättighetskapitlet. Det har reviderats några gånger. Det har byggts ut. I vissa avseenden har det förbättrats, och i vissa avseenden har det försämrats. Man bör tillsätta en ny utredning som bör vidga, skriva om och ta hänsyn till de sociala aspekter jag har redogjort för. Därmed kan det bli ett vidgat rättighetskapitel som t.ex. tar hänsyn till de anställdas situation på arbetsplatserna. Invändningen är att grundlagen bara skall reglera förhållandet mellan det offentliga och privata. Nu är inte grundlagen begränsad bara till det. Till följd av de ökade sociala klyftorna vågar många anställda inte utnyttja sin grundlagsenliga yttrandefrihet. De är rädda att mista jobb, rädda att förlora förväntade anställningar osv. Det finns, enligt vår mening, påtagliga skäl att förstärka grundlagsskyddet. Därmed yrkar jag bifall till reservation 1. Vi i Vänsterpartiet yrkar om en utredning för att förstärka grundlagsskyddet för fri och rättigheter. Frågan om diskriminering av homosexuella har diskuterats många gånger. Sakta ger regeringen efter. Vi menar att regeringen nu har en möjlighet att utomordentligt tydligt markera mot de inskränkta fördomsfulla och kriminella element som angriper homosexuella människor och deras rätt till kärleksliv på deras sätt. Det är gott om det kommer ett regeringsförslag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Det vore bra om regeringen tog chansen att fullt ut föreslå ett sådant förbud i regeringsformen. Därmed kan vi utmönstra all homosexfientlig lagstiftning en gång för alla. Alla människor har samma rättigheter och skyldigheter oavsett läggning i det avseendet. Vi menar att den utredning som skall tillsättas bör ges uppgiften att lägga fram ett konkret lagförslag om att de homosexuella skall skyddas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Detta är otvetydigt. Det har Bo Könberg redan argumenterat för. Fru talman! Birger Hagård talade om individens rättigheter. Men samtidigt slår han och hans parti vakt om den åsiktsregistrering som säkerhetspolisen har utsatt många svenska medborgare för. Vi kommer att få diskutera denna fråga ytterligare när konstitutionsutskottet har sin granskningsdebatt. Vi har granskat en del av denna verksamhet och det delvis hemliga regelverk som regeringen har lagt till grund för detta. Jag vill inte föregripa denna debatt. Men när man granskar dessa frågor, ser man på vilka lösa boliner människor hamnar i register. Sedan används dessa register i enlighet med personalkontrollkungörelsen för att människor inte skall få sökta anställningar eller mister anställningar. Vi vet att människor har varit utsatta för åsiktsregistrering tidigare utan att de har haft några som helst konspiratoriska avsikter mot det svenska samhället. Men de har kanske burit fram obekväma åsikter. Vi vet att det är många människor som borde få upprättelse på grund av en hantering som måste betecknas som en skamfläck. Det nödvändiggör en ordentlig, oberoende genomlysning av åsiktsregistreringen i hela dess vidd av svenska medborgare. Därför är det utomordentligt bra att Miljöpartiet har väckt en motion och ställt kravet om att en oberoende kommission liknande den s.k. Lundkommissionen i Norge skall tillsättas. Jag menar att det är nödvändigt. De delvisa utredningar eller forskaranslag för att titta på delar av verksamheten som har föreslagits av regeringen döljer grundfakta. Låt oss se på fallet Leander. Det var snickaren i Karlskrona som inte fick ett arbete på ett museum inom ett militärt område. Vad är det som läggs honom till last? Beställandet av ett antal flygblad, ansökan om medlemskap i organisation och efterhörande om hur man kan få tag på en viss tidning. Detta skulle vara tillräcklig grund för åsiktsregistrering och att nekas ett sökt jobb. Därmed stämplas han som landets fiende. Den svenska statens försvar är att detta har med Karlskrona och en sovjetisk ubåt att göra. Man har inte ens begripit att den organisation som Leander sökte medlemskap i, nämligen KFML, var i högsta grad antisovjetisk därför att den var så prokinesisk. Men inte ens nyansen upptäcktes i detta sammanhang. Ni kan förstå vilket slarv, vilken inkompetens och rättsosäkerhet som har präglat denna verksamhet. Med denna begränsade politiska aktivitet kan man bli ett fall för åsiktsregistrering, för personalkontrollkungörelsen, och får inte en sökt tjänst på grund av att man är en säkerhetsrisk. Hur många tusentals andra med högre politisk aktivitet finns i dessa register på lika dåliga grunder? Därför är det ett demokratiskt anständighetskrav att detta vädras ut ordentligt en gång för alla. Tillsätt en s.k. Lundkommission. Jag gläder mig åt att Folkpartiet instämmer på den punkten. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1

Fru talman! Kenneth Kvists anförande gav anledning till några reflexioner. Det är naturligtvis riktigt att demokratins fri och rättigheter inte är bundna en gång för alltid. Det tillkommer varje generation att finna dem på nytt - som Gunnar Heckscher brukade säga. Demokrati måste vinnas av varje generation. Sedan kommer Kenneth Kvist in på frågan om de ökande sociala klyftorna. Visst finns det sådana. Om man garanterar individen fri och rättigheter och ger ett utgångsläge för alla, kan man därigenom undvika att hamna i en situation med dessa sociala klyftor - framför allt om skattetrycket kan reduceras till rimliga proportioner. Detta är världens högst beskattade land, där i snitt två tredjedelar av en människas inkomster tas i anspråk av det allmänna. Kan man reducera detta och ge ett större utrymme för den enskilda människan är det klart att det i stället kommer att leda till att man minskar de sociala klyftorna. Kenneth Kvist tog också upp några andra problem, som resonemangen om grundlagsskydd för de homosexuella. Vi har motsatt oss detta, därför att vi kan inte gå in och grundlagsskydda varje kategori. Jag fick häromdagen E-post där man krävde grundlagsskydd för handikappade. Det kanske ni andra också har fått. Vi kan säkert räkna upp den ena kategorin efter den andra. Däremot är det uppenbart att vi inte kan tolerera någon form av diskriminering. Registernämnden har nu fått i uppgift att titta på åsiktsregistreringen. HSF, Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet, skall också se om man kan stimulera forskning, och Försvarets underrättelsenämnd skall analysera förutsättningarna. Jag måste allra sist säga att jag inte var förvånad över att man under det varma krigets och sedan det kalla krigets dagar registrerade stalinister, nazister och kommunister av olika schatteringar. Jag tror att det var välbehövligt att göra det, för att kunna garantera demokratin för framtiden. Jag är inte särskilt imponerad av dem som nu i efterhand försöker göra gällande att de på något sätt skulle ha utsatts för slarv eller inkompetens i sammanhanget.
Fru talman! Det är bra att Birger Hagård har talat om ökade sociala skillnader. Men de sänkta skatternas politik för de rika, som Moderaterna företräder, är verkligen inte linjen för att jämna ut de klyftorna. Vi behöver skatter och en fungerande offentlig sektor för att jämna ut bl.a. de ekonomiska klyftorna. När det gäller de homosexuella och de handikappade bör de kategorierna ha ett grundlagsskydd, enligt vår motion om förstärkning av fri och rättigheter. Varför? Jo, därför att det är just mot de grupperna som fördomsfullheten och reaktionen, de åsikter som är diskriminatoriska, just slår. Man anser att de homosexuella och de handikappade, utöver vissa etniska grupper, är mindervärdiga. Därför är det av utomordentlig vikt att samhället kraftigt markerar och att det framgår av regeringsformen att ingen, inte heller homosexuella och handikappade, får diskrimineras. All sådan lagstiftning skall bort. När det gäller säpos åsiktsregistrering kan jag säga så mycket som att den inte har varit förenlig med rättstrygghet. Djupsinnigheten när man har betraktat olika s.k. kommunistiska grupper har väl varit ungefär som på skämtbilden där en polis slår en batong i huvudet på en åskådare till en demonstration som säger: "Jag är antikommunist." "Mig kvittar det vilken typ av kommunist du är", säger polisen och fortsätter att slå.
Fru talman! Det senare kan jag väl förstå, av det enkla skälet att det nog inte var så stor skillnad på kineskommunister och rysskommunister. Det var samma andas barn i många sammanhang. Jag tror att vi kan lämna det. I skattefrågan är det inte sänkningen för de högsta inkomsttagarna, miljardärerna, som vi i första hand månar om, utan det får Socialdemokraterna stå för. Det är de utländska experterna och grupper av privilegierade som man gärna slår vakt om från regeringens sida. Däremot är det låginkomsttagarna och medelinkomsttagarna som drabbas hårt nu, och det är de som utsätts för ökande sociala klyftor. Det är där som insatserna framför allt behöver sättas in, om det här landet inte skall ramla utför ännu mycket mer än vad det redan har gjort.
Fru talman! Vi diskuterar egentligen inte socialdemokratisk skattepolitik nu. Det är missriktat att anmärka på mig i det ämnet, eftersom jag är kritisk mot dessa skattesänkningar för överklassen som finns i Socialdemokraternas politik. Men framställ inte den moderata politiken, med skattesänkningar som leder till ökade sociala nedskärningar, som om den hade någonting med jämlikhet att göra! Det är bara hyckleri och ett tomt röstfiske.

Fru talman! Man kan fråga sig vilka åsikter människor får ha i en demokratisk rättsstat utan att bli förföljda av staten. Det finns i nästan alla länder någonstans gränser för vilka åsikter som kan accepteras och också föras till torgs. Men i väldigt många länder som kallar sig demokratiska rättsstater finns det också blinda fläckar, som har med den här saken att göra. Det visar sig att demokratiska stater har förföljt grupper inom landet på ett sätt som är helt oacceptabelt. Det har skett också i Sverige. Det senaste året har vi haft en ganska intensiv debatt i det här landet kring just åsiktsregistrering. Det har kommit fram på flera sätt att den åsiktsregistrering som har bedrivits i Sverige knappast kan ha varit förenlig med de stadganden som finns i grundlagen om förbud mot just åsiktsregistrering. Den svenska regeringen har t.o.m. erkänt det i ett fall, i Torsten Leander-fallet, att man har gått för långt och också varit villig att betala någon form av skadestånd. Redan tidigt under den här debatten framgick det att Norge visade vägen.

Tyvärr har behandlingen av den här motionen i konstitutionsutskottet inte blivit så välvillig som jag hade hoppats. Majoriteten av framför allt socialdemokrater och moderater men också centerpartister vill fortsätta att mörka och gömma undan sanningen. Det är uppenbart att de rykten och historier som går ändå är bättre än att hela sanningen kommer fram. Det är den bedömning som man uppenbarligen gör. Jag tycker att den bedömningen är förskräckande. Samtidigt med behandlingen av vår motion i konstitutionsutskottet har vi påbörjat en granskning som gäller åtminstone delar av den svenska åsiktsregistrering och förföljelse av oliktänkande som har skett utifrån statliga direktiv. Vi har börjat en sådan granskning i KU. Det har handlat om de hemliga direktiv som regeringen har utfärdat till säpo och som ger säpo rätt att registrera, kontrollera och förfölja medborgare i Sverige. Jag skall inte, vilket inte heller tidigare talare gjort, gå in på några detaljer om vad detta har lett till. Vi skall alldeles snart justera det betänkandet i konstitutionsutskottet. Jag kan bara säga att jag tycker att den granskning vi har haft hittills har varit väldigt begränsad. Det har rört sig om åren mellan mitten på 70-talet fram till i dag. Den har rört en liten del av den åsiktsregistrering som vi har behandlat. Jag tycker ändå att det är uppenbart att den svenska grundlagen inte har räckt till för att stoppa en omfattande åsiktsregistrering. Det har skett en åsiktsregistrering i strid med svensk grundlag i stor omfattning. Det är väldigt tragiskt att konstatera, men det lägger ännu större kraft bakom kravet på att vi faktiskt skall göra en ordentlig heltäckande undersökning av vad som har hänt under efterkrigstiden på detta område. Vi skall gräva fram allting, och vi skall göra det genom en parlamentarisk oberoende kommission som får mycket stora befogenheter. Den skamfläck som finns på detta område måste någon gång granskas. Vi måste försöka komma vidare. Jag har så svårt att förstå hur särskilt den svenska socialdemokratin kan fortsätta att förhala och förhindra insyn och stoppa en ordentlig granskning av detta område. De som rimligtvis drabbas mest politiskt av att frågan aldrig läggs åt sidan är ju socialdemokraterna själva. Det gäller alltså en motion från Miljöpartiet som vi har skrivit en reservation kring. Det är reservation nr 6. Också Folkpartiet och Vänstern har stött den reservationen, eller snarare kravet på en s.k. Lundkommission. Det finns också en annan stor fråga i detta betänkande. Det gäller skyddet för homosexuella. Homosexuella är en grupp som har varit förföljd under århundraden. Det är en grupp som mycket tydligt pekats ut av vissa som onaturlig, oacceptabel och vidrig. Man har sagt att det är människor som inte hör hemma hos oss. Den attityden får vi inte understödja. Den systematiska hets som finns mot homosexuella måste vi reagera mot i Sveriges riksdag. Hetsen leder till våld. Om vi inte ger klart besked om att hetsen är oacceptabel stöder vi indirekt också våldet, därför att det är svårt att komma åt när det sker i mörkret och människor springer undan. Vi måste försöka alla vägar för att förhindra den förföljelse av homosexuella som pågår än i dag här i Sverige av framför allt nazistiska grupper. Jag tycker att de argument som har anvisats för att vi skall vänta och se och låta bli att genomföra en utvidgning av lagen om hets mot folkgrupp har varit väldigt tunna i ganska många år. Det är svårt att se var den sakliga grunden för att förhindra en förändring egentligen finns. Jag tycker också att det är dags att införa ett förbud mot diskriminering mot homosexuella i grundlagen, och en lag mot diskriminering av homosexuella i arbetslivet. Dessa förändringar skulle sammantaget vara en rejäl markering för att få en förändring och ett starkare skydd för de homosexuella. Jag vill bara påminna om att en enhällig utredning redan 1984, alltså för 14 år sedan, sade att det är dags att införa ett lagskydd för de homosexuella när det gäller lagen om hets mot folkgrupp. Ännu har ingenting hänt. Det är pinsamt och svagt att det parlamentariska systemet inte vågar eller orkar göra någonting här. Fru talman! Jag vill därför yrka bifall till reservationerna 3, 4 och 6.

Fru talman! Det sägs att den största seger man kan vinna är segern i motståndarnas hjärtan. Då man lyssnar på Catarina Rönnung, som nu lyfter fram allt det som socialdemokraterna bekämpade på 70-talet när vi hade den förra stora författningsdiskussionen, känns det bra att de tagit till sig detta, inte bara gjort det som en kompromiss utan känner starkt för det. Vi får väl hoppas att det inte tar lika lång tid innan dagens förslag till ändringar tränger igenom och accepteras av socialdemokraterna. När det gäller den negativa föreningsfriheten har Catarina Rönnung och jag samma verklighetsbild. I fråga om den konvention som Sverige anslutit sig till och som inkorporerats i svensk lagstiftning, alltså den europeiska konventionen om fri och rättigheter, har Europadomstolen nu sagt att den omfattar negativ föreningsfrihet. Då är min fråga till Catarina Rönnung närmast: Varför inte se till att det finns med tydligt och klart i svensk lag i stället för på denna väg där man får hänvisa till domstolens tolkning av en paragraf som faktiskt inte ens nämner den negativa föreningsfriheten? Vad gäller hets mot folkgrupp är svaret från socialdemokraternas sida att det skall utredas. Det vi har sagt i reservation 4 är att riksdagen skall skicka med en hälsning till den utredningen, nämligen att vi vill ha ett lagförslag som gör att även homosexuella skyddas av bestämmelser om hets mot folkgrupp. Till sist frågan om åsiktsregistrering. Där vi fick en fyllig redovisning för alla de ställen där det nu skall utredas. Min enda och enkla fråga är: Var är det för fel med att ha det på ett ställe i en utredning med god kompetens och goda befogenheter?

Fru talman! Det är inte ovanligt i politiska debatter att frågor möts av motfrågor, men det var ovanligt tydligt i det här fallet. Felet med att välja den uppläggning man har gjort från regeringens sida, att sprida ut det på en mängd olika håll, är att det inte blir någon heltäckande redovisning. Det blir inte heller möjligt för forskarna annat än på mycket långa omvägar att höra de människor som har någonting att berätta om den historia som det är fråga om. Det är nog snarare den som har valt att sprida ut det som har svarsbördan än de som tycker att det borde finnas på ett ställe och där befogenheter både vad gäller att häva tystnadsplikter och vad gäller att kräva ed skulle kunna finnas. Jag noterar med viss tillfredsställelse att Catarina Rönnung nu ändå säger att den negativa föreningsfriheten i Sverige gäller fullt ut. Det är bra. Vi andra, vi och moderaterna, har den enkla uppfattningen att man bör se till att detta syns tydligt i svensk lagstiftning. Jag tycker att det är en rimlig princip, som vi liberaler har hävdat på en mängd andra punkter, att den svenska grundlagen skall vara så tydlig som möjligt.

Fru talman! När det gäller att skriva in ett skydd mot diskriminering för de homosexuella i regeringsformen anför Catarina Rönnung en portalparagraf om att alla skall behandlas lika. Med det sättet att argumentera skulle mycket av det som redan de facto står i grundlagen inte behövas där, eftersom vi har denna portalparagraf. Likväl står sådana saker som religionsfrihet och annat inskrivet. Därför tycker jag att det argumentet är otillräckligt. Det behövs uttryckliga och preciserade beslut. Portal eller målsättningsparagrafer i grundlagen har inte samma juridiska bärighet som mera preciserade stadganden har. När det gäller frågan om åsiktsregistrering är det egentligen likadant: Sakta, steg för steg, pressas socialdemokraterna åt rätt håll. Men också här måste det vara en ordentligt oberoende kommission. Registernämnden, där den politiska representationen består av just de två partier som är för politisk åsiktsregistrering, är knappast en instans som väcker förtroende om att vara så oberoende, objektiv och kritisk att den vill dra upp den här verksamheten med rötterna.

Fru talman! Jag delar inte Catarina Rönnungs något begränsade syn på grundlagarnas och regeringsformens uppgifter. De är nog inte bara till för att sätta gränser för normgivaren utan behandlar även hur andra myndigheter skall fungera i samhället, för det första rent tydligt och materiellt: regeringsmakten, domstolarna osv. Men de är också i sig normgivande och påverkande i fråga om de attityder som finns i samhället. Det som står i grundlagarna får därigenom en särskild tyngd, och därför är det av utomordentlig vikt att de homosexuellas lika rättigheter också blir grundlagsfästa. Det är gott och väl att ni i delfrågor, om än under ett visst motstånd, har retirerat och kommit till något klokare ståndpunkter. Men den här frågan kommer inte att vara färdig förrän den har fått sin definitiva lösning. När det sedan gäller Säkerhetspolisens åsiktsregistrering, fru talman, får vi återkomma till den saken när vi har KU:s granskningsdebatt. Men jag tycker att argumentationen för att ha den här splittrade utredningsbilden och därmed fortsätta att dölja delar av sanningen är utomordentligt svag och egentligen ovärdig en stark parlamentariker som fru Rönnung.

Fru talman! I slutet av det förra replikskiftet sade Catarina Rönnung att hon inte tror att det går att stoppa sanningen i längden. Det håller jag verkligen med om. Jag tror inte att det går. Men socialdemokraterna gör verkligen allt de kan för att stoppa sanningen så länge som möjligt. Det är i alla fall mitt intryck. När vi började den här debatten för över ett år sedan sade socialdemokraterna att det inte finns något som helst behov av någon som helst utredning. Allting är utrett och färdiggranskat. Sanningen finns redan ute. Den attityden höll man på ganska länge med. Men det visade sig snart att det inte gick att hålla den. Det var alltför uppenbart att det var alltför mycket som var outrett. Sanningen fanns kvar i det fördolda, mycket har inte kommit ut. I nästa steg väljer socialdemokraterna att göra delar av den granskning och utredning som alla kritiker pekar på måste göras. Man tar några splittrade delar som man vill utreda. De ligger som helt isolerade öar. De olika utredningarna skall inte ha kontakt med varandra, utan sedan skall regeringen själv, visar det sig, kunna kontrollera och bestämma vad som skall komma ut och sippra ned till de sanningstörstande medborgarna. Det här är ju åt fanders. Det är inte trovärdigt att regeringen skall göra detta. Regeringen är själv insyltad i det som har hänt. Det är därför som det behövs en utredning som i stället utgår från riksdagen. Det ger inte heller någon helhetsbild som människor kan lita på i efterhand.

Fru talman! Det vi kräver är inte någon kommission av miljöpartistisk modell, utan av norsk modell. Det är ett krav som inte bara Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänstern ställer. Just det kravet ställer väldigt många människor runt om i Sverige. Det är än så länge här i riksdagen tre partier som inte ställer upp på detta. Jag tror att Kristdemokraterna också ställer upp mycket starkt på det. Men regeringen kämpar emot allt vad den kan för att inte låta sanningen komma fram. Det är det som är förödande, menar jag, för människors syn på politiken och på trovärdigheten för det politiska systemet i Sverige, att man fortsätter att försöka gömma undan sanningen. Sedan vill jag kort också beröra en punkt i diskussionen om de homosexuella, diskrimineringen och hetsen mot homosexuella. Där har Catarina Rönnung två gånger i dag tagit som intäkt för att inte göra någonting att det finns starka fördomar bland människor i Sverige mot homosexuella. Det är möjligt att det är så. Men jag skulle vilja att hon visade att hon har belägg för att det finns starkare fördomar bland människorna ute i Sverige än det gör här i riksdagen, t.ex. bland socialdemokraterna. Finns det någon undersökning som visar att det verkligen är så?

Fru talman! Det är riktigt, Catarina Rönnung, att 1976 års fri och rättighetsreform, lagprövningsrättens införande i regeringsformen, förlängd valperiod, inslag av personval, yttrandefrihetsgrundlagen, avskaffandet av radio och TV-monopolet och Europakonventionens inkorporering är sådant som lett till förbättringar av vår svenska regeringsform. Vad har de annars gemensamt? Jo, de har kommit till på moderat initiativ och har motarbetats av socialdemokraterna i början. Men så småningom har socialdemokraterna gett med sig. Nu har vi nya bra förslag som vi för fram. De kommer naturligtvis att föras fram även i framtiden, om än kanske i delvis förändrad form. Detta tycker jag inte har så mycket med galten Särimner att göra. Det föranleder mig snarare att tänka på den gamla latinska sentensen: Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo - droppen urholkar stenen, ej genom sin kraft, utan genom att falla ofta.

Fru talman! Jag skall inte ta upp tiden med att gå igenom alla de här frågorna. Men jag kan inte minnas att man har jublat på socialdemokratisk sida t.ex. över tanken på en förlängd valperiod. Inte heller var man från början särskilt förtjust i personvalet. Inte var man förtjust i lagprövningsrätten. Inte var man särskilt förtjust i de andra förslagen heller. Men sedan, det är riktigt, går ni med på utredning. Okej, vi utreder tillsammans. Vi kommer fram till kompromisser, och så småningom resulterar det också i en ändring av den grundlagsstiftning som vi har. Javisst, men ni är litet tröga med att räcka ut handen. Jag hoppas att det skall bättra sig.

Herr talman! Jag skulle vilja ta upp ett krav som vi har i motion K306. Jag vill yrka bifall till det kravet på en utredning om rätten till liv. Det förekommer ett liknande krav också i en annan motion, men där är det mer direkt. Så jag håller mig till att yrka bifall till denna motion. Sedan vill jag också säga att vi stöder reservation 6 om åsiktsregistrering. Det skall jag däremot inte dröja kvar vid eftersom många redan utförligt har talat om det. Regeringsformen 1 kap. 2 § innehåller en rad målsättningsstadganden. De är inte till sin karaktär rättsligt bindande föreskrifter som man kan använda som utgångspunkt för rättsliga krav gentemot det allmänna. Detta betyder inte att de är mindre viktiga. Det väsentliga med de här skrivningarna är att ålägga det allmänna att positivt verka för att den ifrågavarande rättigheten skyddas, främjas och i största möjliga utsträckning förverkligas. Man kan alltså säga att de här stadgandena är utformade som ett slags värdeorientering och att de anger regeringsformens människosyn även om de inte har direkt rättsliga effekter. De anger den ram som utgör grunden för samhällsbildningen. På så sätt bidrar regeringsformen i etiköverföringen till medborgarna. Rätten till mänskligt liv är av den karaktären att det borde åligga det allmänna att positivt verka för att den rättigheten skall skyddas, främjas och i största möjliga utsträckning förverkligas. Fri och rättighetskommittén konstaterade i sitt betänkande SOU 1993:40 att "den mest grundläggande av de mänskliga rättigheterna är rätten till liv". Det kan förefalla litet underligt att kommittén trots detta avvisade tanken på att införa ett stadgande om detta i den svenska grundlagen. Det skulle alltså inte finnas utrymme i svensk grundlag för den viktigaste mänskliga rättigheten. Kommittén angav som enda skäl mot ett grundlagsstadgande att befintlig lagstiftning väl motsvarar de krav som kan ställas i en rättsstat. Det kan man kanske säga är ett intressant konstaterande, och man kan fråga vilken lagstiftning det är som åsyftas. Enligt kristdemokratiskt synsätt är inte de här ståndpunkterna helt logiskt förenliga. Vi menar att en direkt lagstiftning om rätten till liv rent allmänt inte finns. Nu har vi införlivat konventioner där den är uttryckt, men den finns inte direkt i den svenska grundlagen. Vi menar att det vore väldigt viktigt att rätten till liv, som är den mest grundläggande mänskliga rättigheten, också finns med där. Nu har ju också Europakonventionen införlivats, och där framstår detta som en mycket viktig rättighet. Det gör det också i FN:s universella förklaring om de mänskliga rättigheterna, såväl som i FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Det var faktiskt ett antal tunga remissinstanser som stödde en grundlagsfäst rätt till liv. Det var några remissinstanser som direkt tillstyrkte något av den kristdemokratiska reservantens två alternativ. Det var t.ex. Sveriges advokatsamfund, ärkebiskopen, Sveriges Kristna Råd och Sveriges Frikyrkosamråd, Katolska Biskopsämbetet och Justitia et Pax. Även andra, Svea hovrätt, Länsrätten i Stockholms län och Kammarrätten, ville ha en utredning om hur man skulle kunna utforma en sådan rättighet i grundlagen. Men regeringens behandling av betänkandet ledde inte till någon åtgärd på det här området. Vi kristdemokrater menar ändå att den mest grundläggande mänskliga rättigheten, nämligen rätten till liv, bör ingå i regeringsformens värdeorientering.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 Därför yrkar jag bifall till den här motionens krav.

Herr talman! Jag ansluter mig till Catarina Rönnungs yrkande om avslag på den kristdemokratiska motionen. Skälet till att jag begärde ordet var att mitt namn nämndes i samband med ett annat ärende som vi har diskuterat i dagens debatt. Jag tycker dock inte att parallellen är fullständig, i den meningen att jag själv i det föregående ärendet, som gällde den negativa föreningsfriheten, pekade på att det handlar om en konvention på europeisk nivå som numera är inkorporerad och att det nya var domstolens tolkning av paragrafen i fråga. Det som har hänt är alltså att en artikel där den negativa föreningsrätten inte nämns relativt nyligen har tolkats som att den även avser denna. Jag tyckte alltså att mycket i detta fall talade för att klargöra detta i svensk lagstiftning. Jag har inte förespråkat att allting som redan är inkorporerat också måste finnas i den vanliga lagstiftningen.

Herr talman! Jag kan helt hålla med om att parallellen inte är fullständig, men många av de saker som vi redan har uttryckt i vår grundlag förekommer i de konventioner som vi har kompletterat med. Det är alltså inte omöjligt att ha samma skrivning både i grundlagen och i konventionerna.

Herr talman! Också jag ansluter mig till Catarina Rönnungs yrkande om avslag på motionen. Det är riktigt att den här skrivningen finns i de internationella konventioner som vi har anslutit oss till, men man anar under kristdemokraternas argumentation faktiskt att abortmotståndarnas bockfot sticker fram dold under detta krav. Ingen kan hävda att svensk lagstiftning eller svensk grundlag inte värnar livet. Det gör den. Vad ett sådant stadgande om en absolut rätt till liv som man talar om egentligen innebär är ett införande av en helt ny syn på den rätt till abort som finns i samhället.

Herr talman! Vi har som en tänkbar lydelse föreslagit "människolivets okränkbarhet". Det är precis samma formulering som vi har när vi vänder oss till lärarna och skolan och som de enligt läroplanen skall tillämpa. Jag tror att vi allesammans måste ställa oss bakom begreppet människolivets okränkbarhet. Vad gäller konsekvenserna tycker jag att vi har tagit upp abortfrågan på ett sådant sätt att Kenneth Kvist inte behöver ha farhågor för hur vi skall driva den. Vi har i motionen också mycket noga påpekat att den aktuella målsättningen inte kan användas för att ställa krav på rättssamhället. Jag har nämnt flera olika exempel. Även när vi kommer till abortfrågan är det väldigt viktigt att vi har klart för oss att det rör sig om ett människoliv, men däremot är det ibland så svåra omständigheter att nöd bryter lag. Det är en annan fråga. Det är här fråga om människolivets okränkbarhet, och något annat har vi inte föreslagit. Vi har föreslagit en utredning om detta, där alla har möjlighet att säga sitt.

Herr talman! Det är ju bra om det inte finns några sådana bitankar, men jag fick när Ingrid Näslund gick vidare den misstanke som jag framförde i mitt förra korta inlägg. Jag är inte helt lugnad om kd:s avsikter på den här punkten.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande JuU19 gäller behandlingen av långtidsdömda, m.m. I betänkandet finns i sedvanlig ordning en förteckning över motioner. Vi moderater står för två partimotioner, som alltså är undertecknade av Carl Bildt m.fl. Vi har också en kommittémotion från vår justitiekommitté med Gun Hellsvik som första namn.

Det vore frestande att yrka bifall till samtliga, men det gör jag inte, av tidsskäl, som vi moderater mycket noga tar hänsyn till. Vi begränsar oss till att yrka bifall till reservation nr 1 i betänkandet på s. 26, rubricerad "En ny lag om verkställighet av fängelsestraff". Vi har, herr talman, upprepade gånger föreslagit att Fängelseutredningens förslag, som redovisas i betänkandet SOU 1993:76, borde ersätta nuvarande lag om kriminalvård. Så har dock inte skett, eftersom denna vår framställan inte har bifallits av regeringspartiet och en majoritet i riksdagen. Vi känner oss därför åtminstone i dagsläget tvingade att begränsa våra förslag till delreformer i den nuvarande lagstiftningen beträffande kriminalvården och dess anstalter. Vi anser att regeringen snarast äntligen bör ta ett samlat grepp om den viktiga frågan hur en ny verkställighetslagstiftning bör utformas för att kunna möta framtidens krav på kriminalvården. Mot den bakgrunden är det trots allt glädjande att regeringen nu föreslår att det skall införas en särskild bestämmelse om att kvinnor som avtjänar fängelsestraff normalt skall placeras i anstalter eller på avdelningar för enbart kvinnor. Detta förslag överensstämmer väl med de krav som vi moderater har framfört bl.a. i en motion av Gun Hellsvik. Vi moderater delar däremot inte regeringens uppfattning vad gäller förslaget om att begränsa kriminalvårdens skyldigheter att underrätta målsägande om att gärningsmännen vistas utanför anstalt. Förslaget från regeringen innebär att underrättelsen skall fylla ett verkligt behov, dvs. man skall inte meddela dem som känner sig hotade med mindre än att man i anstalten har gjort någon slags bedömning och kommit fram till att det finns ett särskilt behov av det. Vi moderater anser att den nuvarande underrättelseskyldigheten från kriminalvårdsanstalten till den eller dem som kan känna sig hotade skall bestå. Vi vill inte luckra upp kravet på att de som känner sig hotade också skall känna den trygghet det innebär att ha fått veta att vederbörande som utgör ett hot finns ute i mer eller mindre frihet. Vidare konstaterar vi moderater att regeringen inte med ett ord berör det alltmer tilltagande våldet på anstalterna och detta vålds bakomliggande orsaker, vilket är förvånande. Av en färsk rapport från Kriminalvårdsstyrelsen framgår det allt hårdare anstaltsklimat som hänger samman med narkotikans utbredda användning på anstalterna. Jag konstaterar åter att bruket av narkotika har fått en allt större omfattning på kriminalvårdsanstalter. Detta är naturligtvis mycket alarmerande och oroande. För att förbättra de intagnas möjligheter att verkligen utnyttja verkställighetstiden i anstalter på ett meningsfullt sätt upprepar vi moderater våra förslag om hur fängelserna kan och skall göras drogfria. Vi anser att tiden nu är mogen för att överväga intensivövervakning med elektronisk kontroll även vid permissioner och frigång. Vi moderater anser vidare att regeringen snarast bör ta initiativ till en ny verkställighetslagstiftning. I detta avseende vill jag hänvisa till den utförliga motion som vi väckt med anledning av den proposition som nu ligger. Vi har också tidigare med hänvisning bl.a. till den stora utredningen som jag har nämnt och som kom 1993 framhållit betydelsen av att vi behöver en ny verkställighetslagstiftning. Det var flera remissinstanser som tillstyrkte förslaget från den statliga utredningen.

Vi moderater finner det angeläget att regeringen snarast tar ett samlat grepp om den här frågan. Inte minst torde utvecklingen i riktning mot flera alternativa påföljdsformer ställa nya krav på verkställighetsreglerna. Inriktningen på ett sådant reformarbete bör bl.a. vara att de grundläggande principerna angående straffverkställigheten som Fängelseutredningen lade fast även beträffande verkställighet av ungdomsstraff är en angelägenhet av stor vikt. Vi anser att lagstiftningen om ungdomsstraff bör utformas i anslutning till arbetet med en ny verkställighetslag. Vi moderater har också den uppfattningen att det är en stor pedagogisk poäng med att benämna en ny straffverkställighetslagstiftning med ett namn som överensstämmer med lagstiftningens syfte, nämligen att anvisa reglerna för hur verkställigheten av fängelsestraff skall genomföras. Självfallet anser vi att regeringen skyndsamt bör ta de initiativ som behövs. Vi har i bl.a. den motion som väcktes med anledning av propositionen ett betydande avsnitt som disciplinåtgärder även för livstidsdömda. Det borde vara naturligt att också den livstidsdömda brottslingen på något sätt skall avhållas från nya straffbara handlingar. Det skall inte vara som i dag att vederbörande inte behöver riskera någonting även om han - och det är som regel endast män - har gjort något som innebär brott enligt den lagstiftning som gäller för alla andra, även inne i fängelser. Vi har i denna vår motion med anledning av propositionen också ett avsnitt om kriminalvårdens underrättelseskyldighet gentemot brottsoffer och att denna underrättelseskyldighet inte får begränsas. Herr talman! Vi har också noga understrukit kravet att drogfria anstalter blir ett faktum i större utsträckning. Det är alltför få platser tillgängliga för dem som är drogfria. För den skull upprepar vi våra krav på att möjligheterna till provtagning måste användas i fortsatt stor utsträckning. Personalen på anstalternas olika avdelningar skall göra narkotikavisitationer så ofta som möjligt, och dessa skall givetvis inte ske på regelbundna tider. Urinprov skall vara ofta förekommande. Vidare skall besök kunna kontrolleras så att varken den intagne eller besökaren kan överlämna föremål till den andre eller ha fysisk kontakt. Har upprepar vi kravet på någon form av glasruta eller annat genomskinligt material som kan appliceras där den intagne får besök och det finns en risk för att besökaren överlämnar narkotika. Vidare kräver vi välutbildade narkotikahundar. Sådana måste i större utsträckning anskaffas till våra anstalter.

Dessutom bör regeringen kontinuerligt för riksdagen redovisa narkotikasituationen på landets fängelser. Detta sistnämnda är ett krav från oss moderater. Slutligen, herr talman, hoppas vi att Kriminalvårdsstyrelsens rapportering skall innebära att vi får praktiskt taget löpande information, bl.a. om narkotikaläget på fängelserna. Jag är övertygad om att med de insatser som vi moderater föreslår kommer situationen att bli bättre. Man skall inte behöva riskera att bli narkoman om man har gjort sig straffskyldig och hamnar på ett fängelse där det inte finns utrymme för icke-narkomaner.

Herr talman! Detta betänkande handlar om en hel del saker som berör intagna på våra kriminalvårdsanstalter men jag skall ägna mig åt en speciell sak. I och för sig kan jag instämma med föregående talare; det är nödvändigt t.ex. med narkotikafria anstalter. Vi i Centerpartiet står bakom flera reservationer, bl.a. en reservation på nämnda område. Vi har också en del motionsyrkanden. Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservation nr 15 under mom. 17. Det gäller barn med föräldrar i anstalt. Det är den saken som jag tänker ägna några minuter åt. I dag när propositioner läggs fram och när förslag presenteras ute i samhället, liksom när det gäller statistik och beskrivningar av hur samhället ser ut, är barnen ofta osynliga. De finns inte med. De lyfts inte fram och man fokuserar inte på barnens situation under olika förhållanden. Man är i stället mycket koncentrerad på den vuxnes speciella situation.

I betänkandet hänvisas till att utredning pågår, vilket är helt rätt. Utredningen skall vara avslutad den 1 december i år. Samtidigt vet vi att många barn under tiden far illa. Varje år tas det in ganska många på anstalt. Det är ungefär 14 000 personer som årligen tas in på anstalt eller som hamnar i fängelse. Många av dem har barn, ibland flera barn. På något sätt måste vi lyfta den diskussionen. Även om utredning pågår tror jag att det är viktigt att göra det, för de här barnen går i skola t.ex. Det finns ingen beredskap i skolan för att möta barn till fängslade personer och för att ta tag i den här problematiken i syfte att stötta också barnen. Barnen har ju inte begått någon kriminell handling. De måste få de allra bästa möjligheter att växa upp till personer som inte bryter mot lagen. Många gånger uppstår, både i samband med arresteringen och under fängelsetiden, situationer som är sådana att barnet aldrig kan hämta sig. I stället hamnar barnet i samma spår och känner sig sviket av samhället. Jag fick i dag tag på en bok, Fångarnas barn, som journalisten Mie Melin har skrivit. Hon har varit i kontakt med intagna pappor - det är väldigt mycket det som det handlar om - som har berättat att även de kan sakna sina barn och relationen till dessa. Men kanske är det så att barnen ännu mera saknar en förälder. En arrestering kan gå till på följande vis, som en mamma berättar: Det var fruktansvärt. Jag var höggravid när polisen stormade in tidigt en morgon. Mina två äldsta pojkar låg och sov. De tog allt; alla saker, alla barnens kläder - allt. Jag fick inte behålla någonting, inte ens mitt ofödda barns kläder. Hos de barn som låg och sov och som vaknade och upplevde detta sätter sådant här mycket djupa spår. I vårt samhälle har vi ännu inte lärt oss att ta särskild hänsyn till barn och att se hur vi kan undvika den här sortens traumatiska upplevelser. Även väldigt små barn kan fara oerhört illa av att pappan helt plötsligt försvinner ur deras liv. Detta finns beskrivet i boken. En flicka som är fyra år satt i sängen om kvällarna och skrek och grät: Var är min pappa? Var är min pappa? Det första året efter pappans försvinnande upprepades detta varenda kväll. Det är klart att den flickan är oerhört påverkad av att en relation, som för henne var betydelsefull, avbröts. Ett barn kan inte förstå den typen av händelser. Därför tycker jag att det är viktigt att vi ibland, även om utredningar avvaktas, uttalar vissa saker väldigt tydligt i våra beslut här i riksdagen och går före med värderingar. Det handlar då om hur vi ser på hur samhället bör uppföra sig t.ex. gentemot barn. Det gäller exempelvis permissioner. Då ställs vi inför en konflikt när det gäller detta med att vara restriktiv med permissioner så att det inte blir återfall och så att det inte sker otäcka saker igen. Samtidigt är de barn som inte får träffa en förälder väldigt utsatta. En permission kan ju innebära att barnet kan träffa föräldern under ganska normala betingelser. Det pågår försök ute på anstalterna. Försöken gäller att skapa andra sorters miljöer än de små utrymmen där man skall vistas i flera timmar och där man skall trycka på en knapp när man skall gå på toaletten. För ett barn är sådant kanske en väldigt negativ upplevelse. Till slut vill inte barnet komma till anstalten. Hela tiden måste vi göra avvägningar i vårt samhälle. Det kan vara fråga om nog så svåra avvägningar men vi måste vara medvetna om saker och ting när avvägningarna skall göras. Jag tycker att det är bra att det utreds. Det är alldeles klart så. Det finns ett stort behov av att frågan lyfts fram och att den diskuteras ute i samhället eftersom det trots allt är så många barn som berörs av detta. Dessutom är det viktigt att skapa en beredskap för att möta de här barnen så att de inte blir isolerade och fullständigt hamnar vid sidan av ett vanligt liv. Annars kommer vi nämligen framgent att möta de här barnen på ett annat sätt, i negativa former. Mot den bakgrunden kände jag ett behov av att lyfta fram just den här speciella frågan. Sett in i framtiden tror jag att detta med hur vi gör med våra barn väldigt mycket är avgörande för hur framtiden kommer att te sig. Vi måste våga diskutera saker på ett helt annat sätt. Det gäller också vuxna emellan. I dag är vi i vårt samhälle rädda för att prata om döden. Ja, vi är rädda för en mängd saker som faktiskt måste diskuteras, också tillsammans med barn. Det gör att det blir svåra situationer i skolan där vuxna inte vågar prata med varandra och än mindre med de unga människorna eller med barnen. Vi har ett ledarskap att utöva härifrån riksdagen, oavsett vad det gäller. Därför är våra signaler väldigt betydelsefulla. Jag anser att man kan signalera om saker även om utredningar pågår. Värderingar och synsätt skall vi stå fast vid och väldigt tydligt deklarera härifrån, även om vi åberopar att vi kanske får vänta på detaljerade förslag till dess att en utredning har lagts fram, varit ute på remiss osv. och vi får en proposition.

Herr talman! Jag skall inleda med att instämma i precis vartenda ord som föregående talare sade. Det är oerhört viktigt att de här barnens situation uppmärksammas. Det är också därför jag står med på den reservationen. Varje dag är det nya barn som blir utsatta. Det är oerhört viktigt att vi som politiker, vi som har det här som vårt ansvarsområde, är de som lyfter fram det här och ser de här barnens situation. Herr talman! Jag vill annars börja med att säga att det här är ett väldigt positivt betänkande från justitieutskottet - även om vi från Vänsterpartiet har en del reservationer. De flesta av reservationerna kanske handlar om att vi skulle vilja gå ett litet steg längre. Men de förslag som majoriteten står för i betänkandet är positiva. De innebär ett steg i rätt riktning. Herr talman! En av de viktigare förändringarna i det här betänkandet är förändringen för de långtidsdömda. Det gäller att man skall fatta ett särskilt beslut i varje enskilt fall. Detta beslut skall ange de särskilda villkor som skall gälla för verkställigheten. Det blir en individuell bedömning när det gäller anstaltsplacering och permission. Herr talman! I det system som finns i dag med 7 § tredje stycket har man bara gjort bedömningen utifrån strafftidens längd, alltså vilka inskränkningar den dömde kommer att ha under strafftiden. Därför är det oerhört positivt att man nu förändrar sin syn, att man gör den individuella prövningen och inte bara kopplar det här till strafftiden. Det är oerhört viktigt att varje intern får den rätta anstaltsplaceringen och de rätta restriktionerna - både ur samhällsskyddsperspektiv och utifrån den enskilda internens perspektiv och rättssäkerhetsperspektivet. Vi från Vänsterpartiet ser det alltså som väldigt positivt att regeringen nu har kommit med en sådan förändring. Ytterligare en positiv förändring är den förstärkning som man gör när det gäller kvinnors möjligheter att bli placerade i en anstalt med bara kvinnor. FN konventionen stadgar att män och kvinnor skall hållas åtskilda. Sverige har inte tidigare kunnat följa den. Nu går man ett steg längre. Man säger att kvinnor inte skall bli placerade i blandade anstalter. Det gör man bl.a. utifrån att man vet att kvinnor i de här kategorierna och de här miljöerna oftast är utsatta för ett förtryck. Detta förtryck är mycket större än det som kvinnor råkar ut för i det vanliga samhället. Kvinnorna har ofta själva varit utsatta för brott. De har levt i miljöer där man blir misshandlad. De har själva varit prostituerade, utnyttjade. Samtidig har de begått brott som man blir dömd för. Vi i Vänsterpartiet anser att regeringen borde ha gått ett steg längre. I dag säger regeringen äntligen att kvinnor blir utsatta för det här förtrycket, och att de därför skall bli placerade på anstalter för kvinnor - om kvinnan inte medger något annat. Men från Vänsterpartiets sida anser vi att det borde vara en omöjlighet att säga att om en kvinna medger det själv kan hon få bli placerad på blandad anstalt även om vi vet att hon blir utsatt för förtryck, även om vi vet att det inte är en positiv situation för de här kvinnorna. Det är att lägga ett oerhört stort ansvar på de här kvinnorna att de själva får fatta detta beslut när vi vet att det är en nedbrytande miljö och att det inte är positivt för deras utveckling. Då anser vi i Vänsterpartiet att lagstiftningen i stället borde ha utgått från att män och kvinnor inte skall placeras på samma anstalt. Bara om det finns mycket särskilda skäl - när kvinnan begär det själv och lämnar särskilda skäl som kan prövas - skall man i undantagsfall kunna placera kvinnor i blandad anstalt. Ett exempel på sådana skäl kan vara något som har med barnsituationen att göra. Kvinnor på anstalter har nämligen oftast också ansvar för barn. Där kan det finnas skäl att i vissa fall göra undantag för att underlätta kontakten med barnen osv. Men man hade behövt gå ett steg längre. Sedan, herr talman, är det också oerhört viktigt att man ute på anstalterna får ett mer anpassat behandlingsinnehåll för kvinnorna.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 Sedan, herr talman, vill jag också ta upp en fråga som finns i det här betänkandet som handlar om vaktbolag inom kriminalvården. Det har tidigare skett inom kriminalvården att man har använt sig av privata vaktbolag. Det har även skett inom polisen vid något tillfälle. Men justitiekanslern har sagt att det här inte är i överensstämmelse med vår lagstiftning. Därför kommer nu regeringen med en lagstiftning som gör det möjligt att i vissa fall ta in privata vaktbolag till bevakningsuppdrag inom kriminalvården. Vi i Vänsterpartiet ser det som en mycket oroande utveckling att man släpper in privata vinstintressen på ett så viktigt område som den repressiva delen av staten. Även om de privata vaktbolagen inte skall vara inkopplade direkt i behandlingsarbetet utan bara ha övervakningsuppdrag handlar det om att man ändå öppnar för den möjligheten. Vi i Vänsterpartiet anser att om man inom kriminalvården har problem att med befintlig personal klara av den typ av övervakningsuppdrag och transportuppdrag som kan förekomma, så är man nog underbemannad. Vi yrkar avslag på förslaget om att öppna för den här möjligheten. Med det yrkar jag bifall till reservation 10. Vi i Vänsterpartiet har också en del andra reservationer som vi givetvis står bakom. Vi kommer dock inte att yrka bifall till dessa för tids vinnande och för att kammaren inte skall behöva bli så pressad. Jag vill bara avslutningsvis litet kort ta upp frågan om narkotika inne på anstalterna. Precis som Moderaterna - och även alla övriga partier i utskottet - anser vi att det är oerhört viktigt att våra anstalter hålls narkotikafria. Men vi känner också till de stora svårigheter som finns med att genomföra detta. Från Moderaternas sida lyfter man hela tiden fram de repressiva bitarna. Det gäller hur man kan öka repressiviteten, hur man kan skärpa besökskontrollen, visitationerna och sådana bitar. Det kan vara viktiga instrument. Men vi från Vänsterpartiet anser också att det är oerhört viktigt att man arbetar vidare med behandlingsmetoder för dem som är missbrukare inne på anstalterna. Man måste också arbeta utifrån ett positivt synsätt. Ibland måste jag säga att jag kan tycka att det är ganska starkt att så många, med tanke på hur otroligt många av dem som döms till fängelsestraff i dag som är narkomaner, faktiskt under en så pressad situation som strafftiden är lyckas hålla sig drogfria. Det vore mer intressant om vi någon gång i utskottet och i den här debatten också kunde diskutera vad det är för effekter som gör att vissa människor klarar av att hålla sig undan. Vad var det för insatser? Vad var det för metoder man använde för att lyckas med detta? Det handlar om att utveckla de positiva metoderna och inte bara stirra sig blind på de repressiva delarna. Samtidigt måste vi ändå se till att vi har anstalter med rättssäkerhet för internerna. Vi måste ha anstalter där man inte har ett klimat som omöjliggör ett samarbete mellan personalen och de intagna. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i resten av betänkandet.

Herr talman! Jag begärde replik med anledning av det Alice Åström sade på slutet i sitt inlägg om narkotikafria anstalter. Det är inte så att vi moderater inte vill medverka till genomförandet av sådana åtgärder som Alice Åström föreslår. När vi talar om behandlingsprogram bör det ju rimligen också inrymma den här farsoten som drabbar de intagna på anstalterna där det bokstavligen flyter omkring narkotika. Det är en fruktansvärd situation, framför allt för dem som vill komma undan detta hemska nedbrytande gift. Jag kan inte ett ögonblick tänka mig att vi i Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp skulle vilja frånhända kriminalvården de möjligheter som kan ges den intagne att bli befriad från det som det är oerhört svårt att skilja sig ifrån. Eftersom Alice Åström nämnde rökningen vill jag säga att där har vi politiker varit väldigt tafatta. Vi hade ju en diskussion om rökning och rökavvänjning här i kammaren för några veckor sedan. Jag tror faktiskt att vi har bättre förutsättningar att göra insatser av bestående värde på anstalterna i kriminalvården.
Herr talman! Jag vill börja med att invända mot Göthe Knutsons beskrivning av det oerhörda flödet av narkotika inne på anstalterna där det kommer som vågor och där man inte kan värja sig. Situationen på väldigt många av våra anstalter är faktiskt mycket bra i just det hänseendet att det finns litet narkotika. Däremot vet vi att vi periodvis och på olika anstalter ibland har fått uppgångar i narkotikamissbruket. Det är allvarligt, men jag tycker att det är viktigt att man håller sig till en relativt sann verklighetsbeskrivning. Jag är helt övertygad om att Moderaterna, precis som vi i Vänsterpartiet, tycker att behandlingsinsatserna inne på anstalterna är oerhört viktiga. Men det jag sade om Moderaterna var att ni i den här debatten bara talade om urinprovstagning, narkotikahundar, plexiglasskivor, kroppsvisitering och liknande. Jag tror att det finns en fara i att ha en övertro på dessa mycket repressiva metoder. På Österåkeranstalten är det litet annorlunda eftersom folk har sökt sig dit frivilligt. Där använder man sig av den frivilliga urinprovstagningen. Det är villkoret för att man skall få vara där. Man får mycket goda resultat där genom att man samarbetar och har möjlighet att arbeta på ett annat sätt. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi lyfter fram de positiva exemplen och att vi ser att man lyckas med en stor grupp som kommer in på anstalten som missbrukare och faktiskt kommer ut drogfria. Vi skulle behöva analysera vad dessa framsteg beror på i stället för att bara titta på det som vi misslyckas med.
Herr talman! Tack för uppmärksamheten på det här området, Alice Åström! Det är oerhört viktigt för den intagne att få all tänkbar vettig hjälp för att komma undan narkotikabruket. Antingen det kallas last eller någonting annat är det ett elände för envar. Jag tror inte att det är så många - jag säger att jag tror för jag kan inte veta det - narkomaner som inte skulle vilja slita sig ur detta. Som många andra som sitter i kammaren här har jag talat åtskilliga gånger med dem som har skaffat sig ett beroende av narkotika - och det har de skaffat sig själva. Alice Åström nämnde Österåker. Det är naturligtvis bra att Österåker finns och att man har genomfört dessa framgångsrika program där. Men det är ju faktiskt så att man har tagit fram en gräddfil. Det är möjligt att det är ett synnerligen olämpligt uttryckssätt av mig. Det är de som verkligen har en hundraprocentig motivation för att bli av med narkotikaberoendet som får komma dit. Dessvärre är det emellertid så att på somliga anstalter förekommer det mer narkotika som bokstavligen flödar än på andra anstalter. Det går etappvis eller i olika omgångar. Det är till stort bekymmer för personalen. Därför anser vi moderater att vi är tvungna att ta till speciella åtgärder som glasskivor och vissa andra repressiva åtgärder.
Herr talman! Man skall kanske inte säga gräddfil, men det är ett uttryck som används ibland när det gäller Österåker. På Österåker har man inte haft något speciellt lätt klientel. Många gånger har det varit människor som har varit inne i ett oerhört djupt drogmissbruk under en mycket lång period. Men man har faktiskt många gånger fått ett bättre resultat inne på Österåkeranstalten än vad man har fått ute på behandlingshem. Det har funnits en metodutveckling på Österåker. Man har varit mycket framgångsrika och lyckats rehabilitera väldigt tunga missbrukare till ett drogfritt liv. Det är självklart att vi skall sträva efter att alla anstalter skall vara narkotikafria. Men vi vet att det har varit kö till Österåker under många år. Det är kö ute på de anstalter där man kan söka sig till speciella narkotikafria avdelningar där man får ta urinprov osv. Samhället, staten och kriminalvården har inte ens kunnat erbjuda dem som själva verkligen strävar efter att bli drogfria den möjligheten. Då känns det inte riktigt att använda sig av de repressiva metoderna. Det är oerhört viktigt att vi strävar efter att få alla narkotikafria och använder alla de positiva metoder som vi kan hitta. Det är viktigt att vi inte bara tittar på de repressiva sidorna utan faktiskt tittar på de lyckade resultaten och använder oss av dem i fortsättningen.

Herr talman! Kriminalvården har genomgått ett flertal förändringar sedan 1974 års kriminalvårdsreform infördes. Organisationen har effektiviserats, beslut har decentraliserats och det har skett en utveckling av verkställighetsinnehållet. Utbildning, påverkans och behandlingsprogram har fått en central roll. De huvudprinciperna i lagen om kriminalvård är alltjämt giltiga. De tar sin utgångspunkt i att frihetsberövandet kan påverka skadligt och att åtgärder måste sättas in för att motverka detta. Tiden i anstalt skall främja den intagnes anpassning till ett icke-kriminellt liv. Till huvudprincipen hör också att det inte får innebära att samhällsskyddet sätts åt sidan. Utvecklingen inom kriminalvården innebär inga förändringar när det gäller den s.k. behandlingstanken och dess betydelse för verkställigheten. Förberedelserna inför frigivning har också en central roll för att den intagne skall avhålla sig från ett kriminellt liv. Det finns inte skäl att frångå dessa principer. Alltså skall kriminalvårdens verksamhet kännetecknas av en human människosyn, god omvårdnad och ett aktivt påverkansarbete med en hög grad av säkerhet, respekt för den enskildes integritet och rättssäkerhet. Fängelseutredningen hade till uppgift att utreda en ny lagstiftning och fick blandade synpunkter. En del av förslagen är inaktuella. I betänkandet tas upp en del förändringar av kriminalvården i anstalt. Jag vill belysa några av dem. Jag börjar först med den särskilda klassificeringen för särbehandling av långtidsdömda enligt 7 § tredje stycket lagen om kriminalvård i anstalt, de s.k. sjutreorna. Denna paragraf skall avskaffas, och en mer individuell bedömning skall införas. Den nuvarande klassificeringen är trubbig och föga flexibel. Den har alltsedan den infördes kritiserats av såväl de intagna som av företrädare för anstalterna. Regeln har upplevts som orättvis och svårhanterad. I och med att man inom kriminalvården har inrättat en särskild utredningsavdelning, kan det göras en mer adekvat bedömning i det enskilda fallet. De villkor som skall gälla under verkställighet, placering och förflyttning och vistelse utanför anstalten skall bli mer individuellt anpassade och ge den intagne större möjlighet att aktivt arbeta med sin situation. Samtidigt påverkas den inre säkerheten på anstalten. Bedömningarna skall utgå från en risk och behovsprofil, dvs. risken för återfall i brottslighet. Det innebär att kravet på starkt samhällsskydd kvarstår. Normalt skall kvinnor placeras på anstalter eller avdelningar enbart för kvinnor. Så sker i regel. Det är angeläget att det nu uttryckligt i lagen framgår att kvinnor har en ovillkorlig rätt att avtjäna sitt straff utan att komma i kontakt med män. Eftersom det har funnits en begränsad tillgång på platser för kvinnor vid frigång och för att komma nära barn och familj har placering ibland skett på annat sätt. Men ändringen i lagstiftningen kommer att stärka den utbyggnad som kommer att ske av utslussningsplatser och också utvecklingen av programverksamhet för att tillgodose kvinnors behov. Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat att detta måste tillgodoses. Vistelser utanför anstalter är ett viktigt led för att underlätta rehabiliteringen. Det motverkar den skadliga påverkan som fängelsestraff har. Permissioner för att träffa anhöriga, frigång och fritidsaktiviteter medverkar till ett icke-kriminellt liv. De nuvarande reglerna är en lämplig avvägning mellan olika intressen som tar hänsyn till samhällsskyddet, men också den intagnes behov skall beaktas. Tillämpningen av reglerna fungerar för närvarande tillfredsställande. 99 % av de permissioner som har genomförts under 1997 har skett utan misskötsamhet. Därför finns det inte behov av att strama upp permissionsbestämmelserna. Det finns inget förslag till ändring i lagstiftningen. I stället föreslås terminologin ändras till de begrepp som används inom kriminalvården. Normalpermission och särskild permission ersätter benämningen korttidspermission. Det är också angeläget att placeringen utanför anstalt i enlighet med § 34 skall vara kvar för samma ändamål som i dag. Det är ett viktigt institut för att ge drogmissbrukare vård och behandling. Målet är att utveckla verksamheten. Det är viktigt för att nå resultat vid placering i behandlingshem att behandlingen fullföljs utan att avbrytas. Myndigheterna bör vara ense om betalningsansvaret. Det är dels problem med § 34-placeringar men också vid kontraktsvård om hur de ekonomiska problemen skall lösas. Nu tas dessa frågor upp i en utredning för att få en slutlig lösning på de ekonomiska problemen. Vid några speciella tillfällen - som också Alice Åström tog upp - har bevakningsföretag anlitats för rutinmässiga bevakningsuppdrag. Det har inte funnits något lagstöd för detta. Därför får det inte förekomma. Nu ändras lagen så att det kan finnas möjlighet till att vid alldeles speciella tillfällen anlita vaktbolag. Det kan vara dygnet-runt-bevakning vid sjukhusvistelse eller om det under särskilda omständigheter på häkten och anstalter behövs en minutbevakning. Det är helt klart att detta bara får förekomma i alldeles speciella fall och får inte gälla ordinära bevakningsuppgifter. Det får inte heller ske någon behandlingskontakt med de intagna. Kriminalvården har skyldighet att underrätta målsägande, om målsägande så önskar, när den intagne vistas utanför anstalten. De nuvarande reglerna har medfört tillämpningsproblem. Detta har bl.a. uppmärksammats av JO. Nu utvidgas underrättelseskyldigheten. Den skall avse alla fall där den intagne kan vistas utanför anstalten utan bevakning. Men det skall finnas vissa restriktiva undantag, dvs. om det finns bevakning eller om det uppenbart är obehövligt att underrätta målsäganden. I anslutning till lagstiftningsförslagen har det i motioner framförts krav och problem. Görel Thurdin talade varmt om barnens situation. Det är problem som har uppmärksammats. De måste diskuteras framöver. Små barn som finns tillsammans med föräldrar i anstalt påverkas tidigt. Det är olämpligt att ha barn i anstalten. Man måste utgå från barnens bästa. Jag tycker att det framgår av utskottsbetänkandet att problemen skall lösas för barnens bästa. Det kan inte bara kriminalvården göra. Det måste ske i samverkan med socialtjänst och andra myndigheter. Det har kommit förslag i en utredning. Vi måste invänta beredningen av de konkreta förslagen. Jag vill säga till Görel Thurdin att jag tycker att det är klart uttalat att vi måste lösa problemen utifrån barnens bästa. En annan fråga som aktualiseras är kampen mot droger. Vi socialdemokrater sätter denna kamp högt. Regeringen har också i budgetpropositionen klart uttalat att kriminalvården skall verka för att häkten och anstalter hålls fria från narkotika. Regeringen har satt ett krav på kriminalvården att avrapportera vilka åtgärder som vidtas. En nyligen publicerad undersökning visar att det på de allra flesta anstalter aldrig eller sällan förekommer narkotika. Jag vill därför säga till Göthe Knutson att ingen riskerar att bli narkoman på anstalt. Det är en myt, som Göthe Knutson gärna för vidare varje gång vi här i kammaren diskuterar narkotikaproblemen. På några få anstalter förekommer det ofta narkotika, och det är naturligtvis ett problem. Nästan hälften av de intagna har missbruksproblem, och vi skall vara medvetna om att det är nästan ogörligt att helt stoppa förekomsten så länge det finns en efterfrågan. Jag skall citera Anders Backman, som är chef för kriminalvårdsanstalten Kirseberg i Malmö. Han säger: "Att påverka de intagna att välja bort drogerna är nog det bästa sättet att komma åt problemet. Så länge de vill ha narkotika kan de alltid på ett eller annat sätt få tag i det." Drogbekämpningen inom kriminalvården måste ske med åtgärder av olika slag, precis som i samhället i övrigt. Det gäller att differentiera de intagna, motivera dem att delta i behandlingsprogram, se till att det finns tillgång på platser för missbrukarvård, kontrollera genom urinprov och visitationer och ta initiativ till särskilda projekt som vänder sig till dem som har missbruksproblem. Dessutom behöver behandlingsmetoderna utvecklas. Kriminalvården har i ett projekt kartlagt problemen med att bedöma omfattningen för att man skall kunna följa upp åtgärder och förbättra metoderna för att kunna ge en adekvat vård. Under 1997 har insatserna ökat på narkotikaområdet. Antalet deltagare i narkotikarelaterade program och andra behandlingsåtgärder har ökat. Antalet motivations och behandlingsplatser för narkotikamissbrukare har också ökat. I en rapport om våldet på anstalterna tar man upp narkotikahanteringen och de problemen. En del förslag till åtgärder är under beredning inom kriminalvården. Utskottet är enigt om att det är angeläget att detta följs upp och skyndas på. Det vill vi också ge regeringen till känna. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande och avslag på reservationerna.
Herr talman! Jag kan hålla med om det mesta i Birthe Sörestedts anförande och intentionerna med de förändringar som har skett. Jag sade ju tidigare att jag tyckte att det var väldigt positivt. Jag vill ändå lyfta upp frågan om situationen för kvinnorna och den förändring som görs i dag. Den förändring som Vänsterpartiet vill ha tycker jag är oerhört viktig. Då handlar det om att kvinnor har den ovillkorliga rätten. Regeringens förslag är att en kvinna inte utan eget medgivande får placeras i en annan anstalt. Det vi från Vänsterpartiet hade velat se är i stället att undantag kan medges om kvinnan själv begär det och det finns starka skäl för en annan placering. Att totalt förbjuda det tror vi också skulle vara en omöjlighet. Men med öppningen att man får placera kvinnan i en annan anstalt om hon ger sitt eget medgivande utan att det finns särskilda skäl är att inte ta ett steg längre, vilket vi behöver göra. Faktum är, precis som Birthe Sörestedt sade, att man i dag följer detta i stor utsträckning. Men vi behöver gå längre för att förändra situationen ännu mer. Jag vill bara kort ta upp frågan om de privata vaktbolagen. Det är bara i mycket särskilda fall som de skall användas, och de skall inte användas i någon större utsträckning. Då kan vi från Vänsterpartiets sida inte förstå varför det skall vara så viktigt att göra en förändring i lagstiftningen och därmed öppna möjligheten för privata vaktbolag. Är det inte rimligare att hålla statens repressiva del ren från privata vinstintressen och att staten i de särskilda fallen tar på sig kostnaderna för att detta skall klaras av inom kriminalvården?
Herr talman! Vi menar att genom att kvinnor får en lagstadgad rätt till platser som är skilda från män stärks kvinnornas situation inom kriminalvården. Det medverkar också till att det tas fram platser för kvinnor med bra program, som kanske blir delar av anstalter. Därmed finns det möjlighet för kvinnor som vill komma nära hemorten att också ta del av programverksamhet och vara placerade på ett önskvärt sätt. När det gäller vaktbolagen är det tänkt att de skall användas i väldigt speciella fall. Det har också varit i väldigt speciella fall som de har använts tidigare. Det har t.ex. varit när man inom sjukvården har behövt en dygnsbevakning. Man kan då tänka sig att bevakningen i ett sådant fall görs av någon som inte är anställd av kriminalvården. Likaså om man t.ex. skall ha bevakning av någon som har svalt narkotika kan detta ske inom anstalter och häkten. Men det skall vara i sådana fall när det inte krävs någon behandlingskontakt eller pågår ordinarie verksamhet.
Herr talman! Vi från Vänsterpartiet anser nog att även den här typen av icke direkta behandlingsinsatser, utan när det gäller bevakning av någon som har svalt narkotika, någon som är tvungen att ligga på sjukhus m.m., är och bör ses som en ordinarie verksamhet vid en kriminalvårdsanstalt. Det är inga specifika situationer. Det är just möjligheten för de privata vaktbolagen som vi vänder oss emot, men där har vi uppenbarligen skilda åsikter. Herr talman! När det gäller frågan om kvinnor i anstalt är skrivningen i regeringens förslag att en kvinna normalt skall placeras i en anstalt som är avsedd för enbart kvinnor och att en kvinna inte utan eget medgivande får placeras i en annan anstalt. Det innebär inte nödvändigtvis att allt kommer att brytas upp. Vi vet att kvinnor som lever i den kriminella världen under det här förtrycket många gånger har väldigt svårt att bryta sig loss. När diskussionen har gällt att renodla till kvinnoanstalter har vi fått protester från kvinnor som finns på blandade anstalter som säger att de gärna vill vara kvar i den miljön. Vi i Vänsterpartiet anser att man inte bör ställa upp på det. Med vårt förslag, att undantag kan medges om kvinnan själv begär det och det finns starka skäl för en annan placering, ser man till att ge de här kvinnorna skydd och möjlighet, även om de själva inte klarar av att bryta upp från dessa mönster utan kanske ger sitt medgivande till att placeras i en blandad anstalt. Det är viktigt att vi ser hur strukturerna är i den här världen och hur situationen är för dessa kvinnor som lever i den kriminella världen. Om vi kan bidra till att stärka möjligheterna att förändra det här tycker jag att vi skall ta det ansvaret. Våra formuleringar öppnar ändå för möjligheten att ta hänsyn till barn eller om det skulle finnas speciella behandlingsprogram.
Herr talman! Det finns inte så många kvinnor att det finns underlag för att bygga upp anstalter och avdelningar runt om i Sverige. Vi har tre anstalter - Hinseberg, Färingsö och Ljustadalen - som är avdelade enbart för kvinnor. Sedan finns det anstalter där man har avdelningar som är helt för kvinnor - Lindome och Ystad. Nu anser man att det är viktigt att man också på andra platser skall kunna ha mindre avdelningar och utslussningsavdelningar, där kvinnor kan få vara en tid innan de lämnar anstalten.

Herr talman! Jag vill till Birthe Sörestedt säga att den proposition som är framlagd är en positiv proposition. Det tycker vi i Centerpartiet också. Den för flera frågor vidare. Jag kan koppla det t.ex. till möjligheterna till kontakt med barn. Man ger nu möjlighet till en individuell bedömning på ett helt annat sätt än tidigare. Man ställer verkligen det kravet. Då kan man också göra den bedömningen utifrån kopplingen till barn som den intagna har. Det har hänt att man har placerat intagna så långt ifrån barn som är så pass stora att de har haft behov av kontakt att kontakten har varit omöjlig att upprätthålla. Här har man möjligheter att förbättra detta. Vi bryter faktiskt mot barnkonventionen när vi inte ger barnen dessa möjligheter i de fall det är till barnens bästa. Barnkonventionen säger att barnet har rätt till båda sina föräldrar. Om det blir ett avbrott i familjeförhållandet har barnet rätt att upprätthålla en personlig kontakt med den förälder som inte finns där barnet bor. Vi bryter mot barnkonventionen om vi inte i varje fall prövar möjligheterna. Jag tror också att vi minskar möjligheten till rehabilitering. Varje intagen behöver ett socialt nätverk någon annanstans än i fängelset för att kunna komma tillbaka till samhället. En kontakt med ett barn kan också göra att den intagna är mer villig att ställa upp på rehabiliteringsprogram när det gäller att vänja sig av med narkotikaberoende, t.ex. Barnens inverkan tror jag har mycket större betydelse än man har beaktat tidigare. Det är därför jag är så ivrig när det gäller att lyfta fram denna fråga. Det har ekonomiska konsekvenser, förutom sociala.
Herr talman! Jag tror att vi är helt överens om att vi måste tillgodose barnens bästa och att vi måste arbeta med dessa problem. Det finns motstridiga intressen. Inlåsningen och slutenheten i kriminalvården motverkar naturligtvis kontakterna med barn och med familj. Nu har man på vissa håll försökt att underlätta besök av barn och familj genom att man inrättar besökslägenheter. De kan naturligtvis användas för vissa av de intagna. En annan åtgärd har vidtagits för dem som är långtidsdömda. De har ett behov av att träffa familjen. Då placerar man dessa på Gruvberget, som är en plats för semestervistelse för långtidsdömda intagna med familj. De får möjlighet att träffas och umgås under lättare former utanför anstaltsmiljön. Det går bra för vissa långtidsdömda. Det är klart att det finns svårigheter för en mindre grupp när det gäller att tillgodose barnens behov av att träffa sina föräldrar. Men problemen är uppmärksammade. Vi måste hela tiden arbeta vidare på den inslagna vägen.
Herr talman! Jag uppfattar att vi har samma mål - att försöka åstadkomma denna förändring. Det har förts en diskussion om metodutveckling förut. Jag tror att det handlar om det här också. Det gäller att utveckla ett synsätt och metoder, eftersom vi inte har jobbat så väldigt mycket med just frågan om barns relationer till föräldrar som sitter i fängelse. AnnBritt Grünewald har berättat att de som sitter på Österåker, t.ex. - det är män - har en sak gemensamt. De har flera saker gemensamt, men bl.a. en sak. Det är att de har saknat en pappa under sin uppväxt - en förebild. Om man avbryter ett barns relation till sin pappa, som man ju har gjort tidigare, kommer även detta barn att sakna en manlig förebild. Familjen blir ofta isolerad. Mamman blir ofta isolerad från övriga samhället tillsammans med barnen. Jag tror att debatten för detta synsätt och detta perspektiv vidare hela tiden. Man upptäcker mer och mer att det också finns möjligheter. Jag tror att debatten inom fängelserna, bland internerna, också kan göra att det utvecklas en känsla av att det finns möjligheter att hålla kvar relationer och komma ut och faktiskt ha en familj. Avbrottet är inte fullständigt. Det tror jag också möjliggör rehabilitering och att de intagna kan komma tillbaka på ett helt annat sätt. Jag ser fram emot den utredning som skall komma den 1 december. Förhoppningsvis kommer det en proposition på denna.
Herr talman! Jag vill som replik framhålla att vi moderater anser att kraven på underrättelseskyldigheten från fängelsernas sida gentemot målsägande inte får blir mindre. När en person som sitter inne för straffverkställighet skall släppas fri, mer eller mindre på permission, skall de människor i omgivningen som är utsatta för vederbörandes hot också få underrättelse om det. Vi motsätter oss inte bara av principiella skäl utan också med tanke på människorna att man skall göra någon gradering av skyddsbehovet för olika personer. Det är detsamma som en gradering av de människor som känner rädsla för den som utgjort ett hot och som fortsatt utgör hot när vederbörande kommer ut i det fria. Birthe Sörestedt sade att det är en myt att man riskerar att bli narkoman därest man sitter på fängelse. Det är i vilket fall innebörden av det socialdemokratiska försvaret för den uppluckring som nu är på gång. Hälften har missbruksproblem, säger Birthe Sörestedt. Då föreligger ju ett faktum som skriften på väggen. Luckra inte upp möjligheterna att få veta vilka det är som har problem med narkotikan.
Herr talman! När det först gäller underrättelseskyldigheten vill jag säga att det var behövligt med en nyansering för att få det att fungera. Det skall inte vara så att en målsägare som är i behov av att bli underrättad inte skall få underrättelsen. Det är bara när det inte alls behövs som man skall underlåta att underrätta målsägande. Knutson för belägg för att påstå att den som aldrig missbrukat blir missbrukare därför att man kommer in på en anstalt? Jag ställer den frågan därför att en majoritet av anstalterna faktiskt inte har några problem med droger eller mycket få. Man har kunnat, allra helst i dag när det har varit ganska gott om platser inom anstaltsvården, differentiera de intagna. Jag vill påstå att det är en myt att man blir missbrukare därför att man blir intagen på en kriminalvårdsanstalt. Sedan får jag väl poängtera att jag ser att Göthe Knutson och moderaterna menar att man genom mer straff, mer kontroll och mer visitation kommer till rätta med problemen. Jag tror att insatser av helt annat slag i många fall kan leda till att man kan lösa problemen.
Herr talman! Låt oss konstatera att problemen har växt på anstalterna. Det är ett ökande våld. Vi har dessvärre noterat flera mord på anstalter. Detta förklaras av personal och ansvariga på anstalter med att narkotikan har kommit in i större omfattning. Sedan har det varit betydande nedskärningar, som vi känner till. Birthe Sörestedt och jag som sitter i styrelsen för Kriminalvårdsstyrelsen vet detta utomordentligt väl. När Birthe Sörestedt efterlyser källor kan jag säga att vi så lätt kan få veta hur läget är på olika anstalter. Det har jag i alla fall tagit reda på. Personal på anstalter över hela Sverige vittnar om att narkotikan alltfort är ett problem och på vissa anstalter i större omfattning. När det så gäller underrättelseskyldigheten kvarstår det faktum att vi moderater inte vill ha någon gradering av underrättelseskyldigheten. Vi anser att det är det presumtiva offret som skall skyddas i varje läge, inte minst när det är kriminalvården som tagit över ansvaret för en person som tidigare har visat sig vara allmänt farlig för omgivningen och i synnerhet för de personer som känner sig hotade.
Herr talman! Jag har inte förnekat att det finns problem på vissa anstalter. Den socialdemokratiska regeringen har gett kriminalvården i uppdrag att aktivt verka för att anstalterna skall bli narkotikafria. Målsättningen är helt klar. Där tror jag inte att vi skiljer oss från varandra utan är helt överens. Vi kanske inte har samma uppfattning om hur vi skall komma till rätta med problemen. Jag tror att det behövs en rad olika insatser, naturligtvis också kontroll, men inte bara repressiva åtgärder. Som jag nämnde i fråga om Kirsebergsanstalten måste man se till att det inte finns några missbrukare som är intresserade av att få tag på narkotika. Där måste insatser sättas in. Det pågår ett särskilt berednings och utvecklingsarbete för att komma fram till bättre behandlingsmetoder och kunna ge adekvat vård och göra adekvata placeringar.

Herr talman! Det är alldeles ofrånkomligt att man måste lösa problemet med det ekonomiska ansvaret när det gäller § 34-placeringar. Man måste ha en samverkan eller lägga ansvaret på en av myndigheterna. Men man måste samverka om att den planerade behandlingen kan fullföljas; annars finns det ingen mening med att påbörja en sådan. Jag har kommenterat de flesta av de reservationer som Siw Persson tog upp, men jag vill också poängtera att regeringen inom en snar framtid tillsätter en narkotikakommission. Denna kommer att ha som uppgift, förutom att utvärdera de narkotikapolitiska insatserna, just att se över metodutveckling m.m. för att man skall kunna rehabilitera missbrukarna på ett adekvat sätt.

Herr talman! Det gäller alltså kostnadsansvaret för § 34-placering, reservation 8. Jag vill gärna läsa innantill: "Vi anser att de missbrukare som påbörjat missbruksbehandling inom kriminalvården bör ges bättre möjligheter att fullfölja påbörjad behandlingsplan. I annat fall riskerar de resurser som dittills lagts ner på behandlingen att bli till ingen nytta." Vidare konstaterar vi i reservationen att behandlingsmöjligheterna blir bättre om man kan låta detta fortsätta och att en lösning skulle kunna vara att låta kriminalvården ta över det ekonomiska ansvaret. Men har man påbörjat en behandling skall den fullföljas. Sedan utgår vi från att den också blir lyckad. Det bör bli ett lyckat resultat. Det blir i alla fall ett misslyckande om man avbryter en behandling i och med att vederbörande släpps ut från anstalten.
Herr talman! Den som kommer ihåg Fängelseutredningen vet att man där lade fram förslaget att kriminalvården skulle ta över hela det ekonomiska ansvaret. Detta fick dock ett blandat mottagande. Det är därför man kanske bör penetrera den här frågan vidare, så att man slutligen kan lösa den en gång för alla. Det är ju viktigt att en påbörjad behandling kan fortsätta och naturligtvis också att den kan få ett bra resultat.
Herr talman! Det finns ju omständigheter att komma till rätta med. Inom landstinget diskuteras redan, på grundval av motioner, att de som har tilldömts sluten psykiatrisk vård skall placeras på landstingens bekostnad. Man kan också vända på det: Har i detta fall staten genom rättsvården tilldömt en person ett visst omhändertagande bör också kostnadsansvaret ligga där. De här frågorna kan måhända utredas tillsammans, men det viktiga är att den som har fått en behandling också skall kunna fortsätta att bli föremål för denna behandling och att den inte skall avbrytas därför att vederbörande - visserligen till lycka, men ändå - kommer ut ur fängelset.

Herr talman! Vi skall nu behandla en skrivelse från regeringen som i och för sig inte kräver något beslut av riksdagen men som ändå har föranlett en del reflexion och några motioner.

I den processen ingår bl.a. att försöka tillskapa s.k. associeringsavtal, något som vi för övrigt har också med en del länder i Östeuropa, med länderna kring Medelhavet - söder och öster om Medelhavet, för att vara exakt. Dessa avtal syftar till både förbättrade handelsmöjligheter genom bl.a. tullfrihet, ett socialt samspel och en politisk dialog. Det har förhandlats färdigt avtal när det gäller Marocko, Tunisien och Jordanien samt Israel. Nu gäller det alltså ett avtal med PLO. De andra avtalen har varit s.k. blandade avtal, dvs. de har gällt gemenskapskompetensen, medlemsländerna och den europeiska kol och stålgemenskapen, och har fordrat riksdagsbeslut för att ratificeras. Det gör inte det här avtalet, eftersom det inte sträcker sig längre än gemenskapskompetensen. Det är alltså ett avtal mellan EG och Detta gör dock inte avtalet mindre viktigt. I sak är det ett viktigt avtal, men jag skulle nog vilja påstå att det politiskt är ännu viktigare. Det markerar nämligen palestiniernas betydelse i den här regionen och även deras rätt till självbestämmande. I den meningen är det ett mycket viktigt avtal. Jag skall be att få yrka bifall till utskottets förslag att vi lägger regeringens skrivelse till handlingarna, som det heter, i det riksdagsbeslut som följer i morgon bitti. Det finns inga reservationer till det här betänkandet, men det finns alltså några motioner. Jag skall mycket kort kommentera dem. Vänsterpartiet har ett första yrkande där man lyfter fram ursprungsbeteckningar för olika produkter. Man vill att importörer och konsumenter skall ha klart för sig om produkter kommer från Israel, de palestinska områdena och de av Israel ockuperade områdena. Avtalet inrymmer i sig att en tydlig ursprungsangivelse skall fogas till de här produkterna i en särskild handling. Produkten måste alltså bestå av i huvudsak palestinskt innehåll för att den skall kunna säljas som palestinsk. Likadant är det i princip med det litet mer vittomfattande avtal som gäller Israel. På det sättet kan man alltså veta varifrån produkten kommer. Samtidigt sträcker sig kanske inte konsumenten så långt att han eller hon letar i en massa papper för att få besked, utan man ser på produkten. Det finns inga krav i EU på att man skall märka produkter. Det finns däremot en pågående diskussion om märkning är rätt eller fel. Vi har den också i Sverige. Mig veterligt finns det bara ett beslut om märkning av produkter, och det gäller nötkött. Det skall träda i kraft den 1 juli 1998, i år alltså. Det finns inga krav på att en produkt som tas in till EU skall vara märkt med ursprungsland. Det är någonting som konsumenterna måste driva mot importörerna. Samtidigt är det viktigt att tillägga att Parisprotokollet, som är fogat till interimsavtalet, egentligen syftar till att man skall skapa en de facto-tullunion. Det är inte säkert att tydliga ursprungsangivelser från Palestina och Israel egentligen gynnar vare sig palestinierna eller israelerna. Den här tullunionen, som kan harmonisera ursprungsreglerna mellan EU-PLO och EU-Israel, kan i det långa loppet på ett bättre sätt gynna handeln för båda parter. Klara ursprungsbeteckningar har både sina för och nackdelar.

Det är också meningen att det skall bli ett riktigt associeringsavtal, inte bara ett interimsavtal med PLO. Det finns ett yrkande som handlar om att vi skall öka kvoterna inom jordbruks och fiskerinäringen. Redan nu ingår i några artiklar i avtalet att man skall arbeta i riktningen att liberalisera handeln så att kvoterna kommer att öka. Dessutom har Sverige fogat en särskild förklaring till avtalet när det gäller jordbruksprodukter. Det finns en diskussion om ockupationsmaktens rätt att utnyttja arbetskraft och naturtillgångar. Det är en mycket komplicerad fråga, som vi har försökt att något reda ut. För man frågan till folkrättens nivå kan man konstatera att själva bosättningarna och bosättningspolitiken otvivelaktigt är folkrättsstridiga. Det råder inget tvivel om det. Däremot är det betydligt mer oklart när det gäller handeln. Man kan inte utan vidare hävda att handeln från bosättningarna skulle vara det. Däremot torde utnyttjandet av ändliga naturresurser vara folkrättsstridigt och ett folkrättsbrott. När det gäller utnyttjande av arbetskraft, som det här motionsyrkandet också berör, är det helt beroende på hur arbetskraften utnyttjas. Om det är under tvång kan man möjligen hävda att det är regelvidrigt. Men är det inte tvång kan man inte hävda det. Frågan är väldigt komplicerad. Om man ser litet pragmatiskt och praktiskt på den kan man väl säga att alltför mycket petande i de juridiska detaljerna knappast är något som gynnar palestinierna. Jag tror inte det. Vi har också ett par yrkanden som handlar om MR-frågor, och jag skall avsluta med dem. Ett yrkande från Vänsterpartiet tar upp vikten av att markera i MR-frågor också när det gäller Palestinas sätt att sköta sina angelägenheter och inte minst avseende de frivilliga organisationernas sätt att jobba. Den svenska regeringen har vid ett antal tillfällen gjort markeringar, inte minst beträffande frivilligorganisationerna. De är oerhört viktiga när det gäller att bygga demokrati och stödja mänskliga rättigheter. Även en miljöpartimotion tog upp MR-frågorna. Jag låter mig nöja med detta. Det finns som sagt inga reservationer att yrka avslag på. Detta var några kommentarer till motionsyrkandena. I övrigt har jag tillstyrkt att vi lägger den här skrivelsen till handlingarna.

Herr talman! Som tidigare talare har varit inne på är den här typen av avtal mellan EG och PLO av en annan karaktär än de avtal som fästs mellan EU och olika stater. I de fallen lägger vi stor vikt vid förhållanden för mänskliga rättigheter, sociala villkor m.m. Man kan tycka att vi från partiernas sida inte skall lägga in några sådana värderingar och över huvud taget inte diskutera sociala och politiska villkor. Från Vänsterpartiets sida, liksom såvitt jag har förstått från Miljöpartiets sida, har vi ändå valt att göra det. Vi menar att det är viktigt att i sammanhanget lyfta fram några olika faktorer. Vi ser från Vänsterpartiets sida att fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna har gått i stå och hur de problem som i dag finns har förvärrats sedan Osloavtalet. Vi menar därför att de allmänna politiska förhållandena bör uppmärksammas även i den här typen av ekonomiska avtal. Ett avtal mellan PLO, de palestinska områdena och EG kan förstärka respektive försämra relationerna mellan PLO och Israel i fredsförhandlingarna. Vi ser det därför som oerhört betydelsefullt att genom den här typen av avtal främja palestiniernas sak och framför allt främja palestiniernas möjligheter att hävda sig ekonomiskt och politiskt i de här förhandlingarna. I de fredsförhandlingar som har pågått har frustrationen från Europa, USA och många andra länder varit uppenbar. Senast uttryckte USA:s utrikesminister Madeleine Albright hur hon närmast var på väg att ge upp med premiärminister Netanyahu. Därför har många frågat sig hur man skall gå till väga när det inte har hjälpt med olika FN-resolutioner där i stort sett samtliga FN:s medlemsländer har uttryckt kritik mot Israel för bristande vilja till förhandlingar. Man har då osökt tagit upp frågan om sanktioner i någon form. Nu är det svårt att föreställa sig hur man genom en total bojkott av israeliska produkter skulle kunna nå framgång. Däremot har det uppkommit en diskussion om möjligheten att bojkotta de produkter som kommer från de av Israel ockuperade områdena. Det är en extrem situation som råder när Israel ockuperar delar av Västbanken och Gaza genom bosättningar. Man är nu uppe i mer än 200 bosättningar på Västbanken och Gaza, och det finns en total israelisk befolkning på över 350 000 invånare. Hur skall man då komma åt den här problematiken med att Israel trots intensiva uppmaningar från världssamfundet och olika länder inte agerar och inte försöker komma till förhandlingar? Man har diskuterat möjligheten att bojkotta produkter från bosättningsområdena. Det är det som föranleder Vänsterpartiet att ta upp frågan om ursprungsmärkning för att kunna lyfta fram de produkterna. Jag har förstått att den möjligheten finns. Men i det här ärendet kan man kanske inte komma längre just nu än till att ursprungsbeteckningarna finns. Jag menar att frågan bör hållas öppen för att vi skall kunna se vad man kan göra framöver. I en motion från kristdemokraterna tar man också upp korruptionen i de palestinska områdena. Vi har väl alla kunnat följa de uppenbara problem som finns i det palestinska självstyret vad gäller både korruption och frågan om hur de mänskliga rättigheterna behandlas. Därför är det välkommet att vi har kunskap om att svenska biståndspengar i allra högsta grad granskas när man stöder olika projekt. Man försöker med alla medel se till att ha en fast kontroll av hur biståndspengar används. Man hjälper också till att bygga upp institutioner som är demokratiska och som skall kunna fungera framöver. Vad gäller de mänskliga rättigheterna vet vi att frivilliga organisationer spelar en stor roll. På den punkten finns det uppenbara problem i de palestinska områdena. Frivilliga organisationer har haft svårt att hävda sin självständighet, svårt att fungera. Lagstiftning och de frivilliga organisationernas roll och existensberättigande har ifrågasatts. Därför tror jag och Vänsterpartiet att det är av stor vikt att regeringen i kontakter med de palestinska myndigheterna understryker att vi är angelägna om att de frivilliga organisationerna får verka fritt. Fru talman! Utifrån det här ärendet, där vi vet hur oerhört beroende man är i de palestinska områdena av att få sälja sina produkter, kan det inte nog understrykas hur viktigt det är att vi får till stånd ett avtal. Jag och Vänsterpartiet ställer oss bakom det. Även om vi formellt inte skulle ha någon möjlighet att gå emot det menar jag att det är viktigt att understryka att vi vill att det kommer till stånd. Jag vill därför understryka vikten av det. Vi kan fortsätta att kritisera palestinska myndigheter och politiker för bristande respekt för mänskliga rättigheter, korruption och en rad andra missförhållanden som faktiskt råder. Samtidigt vet vi att palestiniernas situation försvåras av att ekonomin försämras och av möjligheterna att få de palestinska områdena att fungera. Därför är ekonomin så viktig. Det finns klara siffror på hur arbetslösheten har ökat på Västbanken och Gaza efter Osloavtalet och på hur BNP har minskat. Det finns t.o.m. statistik över hur barnens hälsa under de år som har gått i reda tal har försämrats. Det visar att nästan alla medel är tillåtna för att komma i gång med ekonomin, för att se till att ekonomin fungerar, för att försäljning från de palestinska områdena kommer i gång och för att flygplatsen i Gaza kan öppnas. De möjligheter som Palestina har att avsätta sina produkter och få till stånd arbetstillfällen måste tas till vara. Jag tror att det är en viktig utgångspunkt för att ge svenskt stöd till en ekonomiskt lönsam verksamhet. Samtidigt skall vi naturligtvis inte underlåta att ta upp övergrepp mot mänskliga rättigheter eller problemet med att frivilliga organisationer inte tillåts fungera.

Fru talman! Jag vill bara göra en kort kommentar. Det gäller det här med sanktioner. Jag tror att man skall vara ganska försiktig med att tänka sig att arbeta med sanktionspolitik när det gäller handelsvaror och Israel. Mitt intryck är nog att den vägen är ganska riskabel. Sannolikheten för att man får en motsatt effekt är nog ganska stor. Jag tycker att i så fall skall det vara något för konsumenterna. Om konsumenterna vill markera att de föredrar palestinska produkter kan de göra det om palestinierna märker sina produkter. Det borde ligga i deras intresse att göra det. Då kan man ju föredra de palestinska produkterna och på det sättet göra en markering. Men att Sverige som nation skall använda sig av det instrumentet tror jag inte skulle vara konstruktivt i det läge som vi befinner oss i nu. Låt mig bara avsluta med det här med de produkter som kommer från Israel och som är ursprungsmärkta med ett intyg som skall följa med. De måste till övervägande del vara israeliska. Innehållet i produkterna måste alltså vara israeliskt. Produkterna kan då inte till övervägande del komma från de ockuperade områdena, utan de kommer från det som vi definierar som det egentliga Israel. Det som ingår i de palestinska produkterna kommer alltså från Västbanken och Gaza, som vi definierar de områdena internationellt sett. Så där finns det en klar definition, om man nu följer detta. Nu vet vi att det fuskas en del med det, och det skall man naturligtvis försöka åtgärda så långt det är möjligt.
Fru talman! Jag vet också svårigheterna med att genomföra en meningsfull bojkott av produkter från bosättningarna. En uppenbar komplikation, som vi har velat ta upp i ett särskilt yttrande, är att palestinier som inte kan få tillgång till arbetsmarknaden i Israel på grund av avstängning indirekt tvingas att arbeta på bosättningar för att över huvud taget klara försörjningen. Det gör att även palestinierna i viss mån gynnas av arbetstillfällen och export av produkter från bosättningarna. Men jag menar att samtidigt som det kanske är en fråga huvudsakligen för konsumenterna måste man ändå ha med en möjlighet till märkning och därmed göra det möjligt för konsumenterna att välja. Eventuellt måste man också genomföra internationella sanktioner gentemot produkter från bosättningarna eftersom det är så uppenbart hur Israel gång på gång bryter mot folkrätten när det gäller de ockuperade områdena och hur man på andra sätt klart och tydligt demonstrerar sin ovilja att komma till konkreta fredsförhandlingar och se till att leva i fred med palestinierna.

Fru talman! Jag anser att mänskliga rättigheter alltid är lika angelägna. Det står också när det gäller vår flyktingpolitik att man alltid skall föra en sådan handels-, utrikes och biståndspolitik att man minskar behoven av flykt och att man naturligtvis minskar problemen. I det här fallet är alla politiska partier överens. Miljöpartiet har väckt en motion med anledning av skrivelsen om Europa-Medelhavsinterimsavtalet, och våra yrkanden har besvarats i utskottets betänkande, men jag vill helt kort ta upp en del saker som vi i Miljöpartiet tycker är viktiga. Försörjningssituationen för stora delar av den palestinska befolkningen är, som vi alla känner till, mycket svår. Arbetslösheten är hög på grund av den israeliska ockupationen. På TV har man nyligen i en serie inslag med anledning av Israels 50-årsfirande visat under vilka fruktanvärda villkor palestinier lever på ockuperat område. Att gå som daglönare på den gård och den jord där man växt upp och som ens tidigare generationer har haft i sin ägo måste vara mycket svårt. Avstängningarna, bristen på rörelsefrihet, kränkningarna av mänskliga rättigheter och Israels kontroll över naturresurserna i de ockuperade områdena medför försvårade försörjningsmöjligheter, så att palestinierna tvingas att arbeta vid israeliska bosättningar. Vi anser att de brott mot folkrätten som Israel begår genom att exempelvis etablera bosättningar i de ockuperade områdena också bör påverka de handelsavtal som tecknas mellan Israel och omvärlden. Bojkott är en sak, men att påverka handelsavtalen är någonting annat, och det anser jag att vi bör göra. Den palestinska ekonomin är, som vi alla känner till, beroende av jordbruks och fiskerinäringen. I interimsavtalet har den palestinska parten erhållit mindre förmånsvolymer för vissa jordbruksprodukter än de som tidigare exporterades från Västbanken och De kvoter man tillåter är inte tillräckliga för att gynna den ekonomiska utvecklingen. Det framgår av artiklarna 11-14 i avtalet att handelsutbytet med jordbruks och fiskeprodukter gradvis skall liberaliseras. Vi anser att det är viktigt att påskynda denna utveckling, dels för att bidra till en utveckling av ekonomin, dels och kanske framför allt för att gynna fredsprocessen. En mera jämställd ekonomi med en mera jämställd arbetsmarknad gynnar också fredsprocessen.